Fru talman! Det faktum att Turkiet har allmänna val, att det finns partier som agerar fritt och att människor har möjlighet att agera fritt i Turkiet är en avgörande och viktig skillnad gentemot Irak. Detta ger också, menar jag, hopp för kurderna i Den nya regeringen har på ett helt annat sätt än den tidigare förklarat sin villighet att erkänna kurdernas etniska särart. Det allra viktigaste vi kan göra är enligt min uppfattning att uttala vårt stöd för denna viljeinriktning och i de sammanhang där vi har en möjlighet till det påtala att vi i Sverige fäster vikt vid att denna vilja omsätts i praktisk handling. Det är, menar jag, det allra viktigaste vi kan göra.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig om jag är beredd att ta konsekvenserna av Sveriges beslut att ställa sig bakom FN-konventionen mot rasism och i lag förbjuda rasistiska organisationer i vårt land. Hans Göran Franck har ställt följande frågor till kulturminister Birgit Friggebo: Hur bedömer kulturministern den kritik som riktats mot Sverige för att inte följa FN konventionen för avskaffande av alla former av rasdiskriminering? När kan lagförslag om diskriminering i arbetslivet föreläggas riksdagen? Anser regeringen att bekämpning av brott med rasistiska inslag, hets mot folkgrupp och olaga diskriminering skall ges högsta prioritet? Anser regeringen att det behövs en särskild straffskärpningsgrund för brott med rasistiska inslag? Den sistnämnda interpellationen har överlämnats till mig. Jag avser nu att svara på båda interpellationerna i ett sammanhang. Frågan om åtgärder mot rasism och främlingfientlighet har under senare tid vid flera tillfällen tagits upp här i riksdagen. Den 4 februari lämnade regeringen information här i kammaren och frågorna har såväl före som efter den tidpunkten tagits upp av regeringsledamöter i samband med svar på interpellationer och frågor. Bl.a. genom vad som förekommit här i kammaren torde det stå klart för alla och envar att regeringen klart tar avstånd från och starkt fördömer alla former av rasism och främlingsfientlighet. I dessa sammanhang har regeringen också redovisat olika åtgärder som genomförts och planeras eller som är föremål för överväganden. Jag kommer därför här att koncentrera mig till de mer konkreta frågor som intepellanterna ställt. Hans Göran Franck har frågat när ett lagförslag om diskriminering i arbetslivet kan föreläggas riksdagen. Som Hans Göran Franck vet, utreds frågan nu av utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering. Utredningen skall enligt sina direktiv lägga ett förslag under detta år. Regeringen kommer därefter att ta ställning till vad som bör göras i denna del. Hans Göran Franck har också frågat varför remisstiden på utredningens delbetänkande om organiserad rasism går ut först den 1 juni i år. Det är riktigt att remisstiden är längre än den minimitid som brukar tillämpas. Även om minimitiden tillämpats, hade det knappast varit möjligt att lägga förslag så att riksdagen kunnat ta ställning till detta före nästa riksmöte. Eftersom utredningen föreslår grundlagsändringar, kan ny lagstiftning i enlighet med dess förslag inte heller träda i kraft förrän efter nästa val. Härtill kommer att förslagen rör ett område som är principiellt viktigt och som redan tidigare varit föremål för en omfattande diskussion och skiftande uppfattningar. Lägger man till detta att remissinstanserna ofta klagar över att remisstiderna är alltför korta för att svaren skall kunna genomarbetas och förankras på ett önskvärt sätt, tror jag att de flesta kan vara överens om att det snarast varit anmärkningsvärt om remisstiden satts påtagligt kortare än som nu skett. Såväl Margareta Viklund som Hans Göran Franck har tagit upp 1965 års FN-konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och vilka åtgärder den kräver för svenskt vidkommande. Konventionen innebär en förpliktelse för de stater som tillträtt konventionen att föra en politik som syftar till att avskaffa alla former av rasdiskriminering. Staterna skall också genom positiva åtgärder främja jämlikhet mellan människor oberoende av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung. Efterlevnaden av konventionen kontrolleras av en särskilt tillsatt kommitté med personligt valda ledamöter. Det finns anledning att framhålla att Sverige vid kommitténs granskningar berömts för sitt sätt att leva upp till konventionens krav. Kommittén har framhållit Sverige som ett föregångsland. Den kritik som framförts mot Sverige kommer inte från kommittén utan från enskilda kommittémedlemmar. Kritiken tar sikte på att Sverige inte skulle leva upp till konventionens bestämmelser om förbud mot rasistiska organisationer. Vad konventionen kräver i detta hänseende har varit föremål för skilda tolkningar. Enligt den uppfattning som förts fram från Sverige innebär konventionen inte ett tvång att direkt genom lagstiftning förbjuda rasistiska organisationer, utan att varje stat har rätt att själv bestämma vilka metoder som skall användas för att uppfylla konventionens syfte. Även om vi allmänt sett väl lever upp till konventionens krav och inte gör den tolkning av komventionen som ligger till grund för kritiken, är det givetvis angeläget att vi noggrant prövar om vi på ett annat och bättre sätt kan anpassa vår lagstiftning och politik till konventionen. Utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering fick därför, mot bakgrund av den kritik som riktats mot Sverige, i uppdrag att utreda behov och utformning av lagstiftning mot rasistiska organisationer. I det delbetänkande av utredningen som nu remissbehandlas är det just denna del av utredningens uppdrag som redovisas. Inte heller, enligt utredningens bedömning, innebär konventionen en direkt skyldighet att införa ett regelrätt förbud mot rasistiska organisationer som sådana. Jag vill för egen del tillägga att det enligt min mening finns en lång rad mycket starka sakskäl mot ett direkt organisationsförbud. Jag tror inte att någon av oss vill ha ett föreningsliv under ständig polisiär kontroll. Det är vad ett direkt förbud mot vissa organisationer skulle innebära genom den kontroll av förbudets efterlevnad som måste sättas in. Vår tradition av ett fritt bildnings och opinionsarbete inom föreningarnas ram är för dyrbar för att riskeras genom ett förbud mot vissa organisationer. Därför kan regeringen inte ställa sig bakom ett direkt förbud mot rasistiska organisationer som sådana. Ett ytterligare skäl till ställningstagandet är att det med fog kan ifrågasättas om ett förbud är ett effektivt medel för att motarbeta främlingsfientlighet och rasism. Vi får inte skapa martyrer bland rasisterna. Detta innebär nu inte att vi kan slå oss till ro och vara passiva. Som utredningen framhåller finns det andra anledningar att stärka skyddet mot rasistiska organisationer än en formell tolkning av konventionen. Utredningen har för sin del bl.a. föreslagit att deltagande i och stödjande av rasistiska organisationer skall förbjudas. Jag vill inte utesluta att det är möjligt att gå vidare med ett förslag i den riktning som utredningen förordat. Även det förslaget kräver dock noggranna överväganden. Remissinstansernas synpunkter kommer säkert att ge ett gott beslutsunderlag. Utredningen har vidare föreslagit att rasistiska motiv till brott eller rasistiska inslag i dessa uttryckligen skall nämnas i lagen som en allmän straffskärpningsgrund. Även om rasistiska motiv och inslag redan med dagens regler kan och beaktas i skärpande riktning, kan en sådan lagändring eventuellt vara ett lämpligt sätt att ytterligare markera det allmännas fördömande av rasism. Även här vill jag dock avvakta remissutfallet innan jag tar definitiv ställning. Oavsett om någon lagändring av det här slaget bör genomföras tror jag att vi alla kan vara överens om att brott med rasistiska inslag kan vara av det slaget att de måste ges högsta prioritet i polisarbetet. Regeringen har tydligt markerat detta genom att på polisens begäran utlysa en belöning på upp till 1 milj.kr. till den eller dem som kan lämna sådana upplysningar att polisen kan gripa förövarna av de våldsdåd som under senare tid riktats mot personer med invandrarbakgrund i Stockholms och Uppsalatrakten. Som Hans Göran Franck säkert vet har polisen, även vid sidan av den utfästa belöningen, satsat omfattande resurser på att lösa de här fallen. Även på andra håll där det förekommit attentat som kan antas ha sin bakgrund i främlingsfientlighet har polisen satsat omfattande resurser för att lösa fallen. Samtidigt vill jag framhålla att ett av de stora problemen vid brottsbekämpning i allmänhet är att vi i dag har för få poliser. Regeringen har därför beslutat att öka antagningen till polishögskolan. I tilläggsbudgeten för innevarande budgetår har medel beräknats för att antalet polisaspiranter skall kunna utökas med 100 personer, och i budgetpropositionen för nästa budgetår har regeringen föreslagit att den högre antagningsnivån skall bibehållas. Målsättningen är att polisbristen skall vara avhjälpt år 1995. I och med detta ökar på sikt samhällets möjligheter att bekämpa denna typ av brottslighet liksom övrig kriminalitet. I och med att mål och resultatstyrning successivt införs inom polisen, samtidigt som en ytterligare decentralisering sker inom polisväsendet, läggs också en grund för ett mer allmänt sett effektivare polisväsende. När det gäller inriktningen mot olika slag av brottslighet är det i första hand en uppgift för polismyndigheterna att själva göra sina prioriteringar efter de riktlinjer som regering och riksdag har lagt fast och med hänsynstagande också till lokala förhållanden. Regeringen har dock i budgetpropositionen slagit fast att bl.a. bekämpandet av våldsbrotten bör prioriteras. Detta innebär att de nu aktuella brotten har en hög prioritet. Jag kan inte se att det nu fordras några särskilda initiativ från regeringens sida för att ytterligare öka polisens eller åklagarnas insatser på detta område.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret, och även för den mjuka och balanserade tonen i svaret. Det här är en svår fråga. År 1985 var jag med på den internationella kvinnokonferensen i Nairobi i Kenya. Det var en helt fantastisk upplevelse. Mycket av det som hände där bär jag med mig under resten av mitt liv. Genast efter ankomst och inkvartering i Nairobi gav jag mig ensam ut på stan. Det var mitt första besök i Afrika. Jag ville möta Afrika, känna lukter, uppleva rytmen, studera gatuliv och annat så fort som möjligt och på mitt sätt. Men det blev en chockartad upplevelse. Helt plötsligt var det jag som var ''svartskallen'', fast tvärtom. Det var jag som var den avvikande i gatubilden. Det var en obeskrivlig, men på många sätt nyttig känsla och upplevelse, som jag inte alls var beredd på. I dessa tider av, som det tycks, uppblossande rasism, har jag många gånger haft anledning att påminna mig om denna händelse. Men det finns en viktig skillnad mellan min vistelse i Nairobi och många invandrares vistelse i vårt land. Jag var i Nairobi frivilligt och kunde åka hem till min invanda miljö när jag själv ville. De flesta som önskar stanna i vårt land kommer till oss från andra världsdelar och länder som de av olika skäl inte kan återvända till. De är på ett helt annat sätt utelämnade till oss, till vår beredvillighet att ta emot och att acceptera. Frågan om rasistiska organisationer och invandrarfientlighet har nu varit aktuell under en längre tid -- i alla fall någon månad. Det är viktigt att frågan aktualiseras med jämna mellanrum. Dessutom har frågan om att förbjuda eller tillåta rasistiska organisationer att, något tillspetsat, mer eller mindre härja fritt diskuterats. Rasistiska tendenser och handlingar, med ibland döden som följd, är skrämmande. Hitintills har sådana företeelser varit relativt främmande i vårt land. Men nu uppträder nazistiska och andra invandrarfientliga organisationer på den svenska arenan som om det vore en självklarhet. Korsbränning har förekommit, liksom också mord, mordbränder och hotbrev till invandrare och de som står på deras sida. Dessa illdåd har mer eller mindre fått hela svenska folket att genom olika manifestationer ställa upp för invandrare i vårt land. Det är bra. Men jag och många med mig anser inte att det räcker. Våra cirka en miljon invandrare känner i dag en stor otrygghet och ängslan inför allt det otäcka som händer. Enligt uppgift från invandrarföreningar sitter många invandrare och flyktingar i dag inomhus på grund av rädslan för att bli mördade. Många kommer från diktaturer där de tvingats stanna inne och viska, därför att väggarna hade öron. Många har trott, och jag hoppas att de skall fortsätta att tro det, att Sverige är ett tryggt och demokratiskt land att bo i -- ett land där deras sår kan läkas och framtidstron komma tillbaka. Sverige är ett av alla de länder som ställt sig bakom konventionen sägs bl.a. att ''envar konventionsstat skall förbjuda och med alla lämpliga medel, däribland den lagstiftning som omständigheterna påkallar, göra slut på rasdiskriminering från personers, gruppers eller organisationerns sida.'' I FN-sammanhang och andra sammanhang har Sverige uttalat sitt fördömande och fordrat att rasdiskriminering, t.ex. apartheid i Sydafrika, skall upphöra. Men Sverige kan tydligen inte fullt ut ta konsekvenserna av sitt undertecknande av nämnda konvention. Sverige har i internationella sammanhang kritiserats för detta -- som också justitieministern påpekade. Sverige undertecknat FN:s konvention om förbud mot alla former av rasdiskriminering, är det således fortfarande möjligt för rasistiska organisationer att verka i vårt land genom att sprida rasistisk propaganda och att också förfölja människor och grupper. Det lovar ändå gott för framtiden att regeringsdeklarationen bl.a. anger att ''Sverige skall vara ett öppet land präglad av tolerans och öppenhet. Människor från skilda kulturer och med skilda livsåskådningar skall här kunna leva sida vid sida i god samverkan. - - Vi känner tacksamhet för de insatser som gjorts av människor från andra länder för uppbyggnaden och utvecklingen av vårt gemensamma Sverige. Invandrar och flyktingpolitiken skall föras i en anda av internationalism och humanitet. Främlingsfientlighet och tendenser till rasism skall bekämpas. Ytterligare åtgärder mot diskriminering av invandrare vidtas.'' Men det brådskar! Trots denna regeringsförklaring vill justitieministern ändå inte löpa linan fullt ut och ta konsekvenserna av vad dessa ord egentligen innebär, såsom jag och många med mig tolkar dem, nämligen ett, som situationen nu ser ut, förbud mot rasistiska organisationer. Det kan stundtals tyckas vara en oskyldig verksamhet som t.ex. nazistiska och andra organisationer med rashygien i sina program bedriver i vårt land. Men när de utgör en fara för liv och existens är det hög tid att förbjuda dem. Inga aktiviteter som har rashygieniska ideologier som grund eller inspirationskälla kan vara oskyldiga organisationer. Det är klart att det går att lagstifta mot organisationerna. Det måste gå!
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Den aktuella konventionen ålägger staterna att göra slut på rasdiskriminering i alla former, således också från enskilda personers och sammanslutningars sida, bl.a. genom krav på förbud mot organiserade former av rasism. Jag uppfattar justitieministerns svar så, att hon lämnar en viss öppning för att komma med ett förslag om lagstiftning. Men justitieministern har många invändningar mot att genomföra en skärpt lagstiftning. Jag uppfattar att det rör sig mot ett direkt förbud och inte mot ett indirekt förbud -- om jag får använda de uttrycken. Justitieministern vet att den internationella konventionen inte tar upp frågan om trosbekännelse. Det finns inte med som diskrimineringsgrund. Av den anledningen tycker jag att det justitieministern säger på den punkten blir en förhalning av frågan. Allt annat som justitiekanslern har föreslagit utgör inte en grundlagsfråga eller fordrar någon ändring av grundlagen. Det gäller bara denna punkt om trosbekännelse. Därför bör ett förslag läggas fram om allt det som rör JK:s uttalande. Frågan om trosbekännelse, som måste ligga längre fram i tiden, kan avskiljas. Jag undrar om justitieministern delar uppfattningen att man borde göra på det sättet. Vi har haft ett flertal utredningar, och de har gått olika långt. Det Öbergska förslaget och Leif Blombergs förslag ligger varandra nära, medan däremot förre justitiekansler Hans Starks förslag är något mindre ingripande. Hans Stark lägger i sitt förslag till rekvisiten hot, våld och tvång hos den organiserade rasismen. Jag menar att man bör kunna följa förre justitiekansler Hans Starks förslag. Men man bör inte avvisa de förslag som har kommit från Öberg och Blomberg. Om det skulle visa sig att det förslag som Stark lägger fram inte är tillräckligt, tycker jag att man skall ha möjlighet att gå vidare med de andra förslagen. Det är också förslag som har varit föremål för en rad motioner här i riksdagen, som bl.a. jag själv har stått bakom. Jag vill också nämna att lagrådet har gjort ett intressant yttrande i ett lagstiftningsärende och sagt att vi inte uppfyller kraven i konventionen med mindre att vi skärper lagstiftningen vad gäller den organiserade rasismen. Även Starks förslag innebär en viss inskränkning i organisationsfriheten. Det gör också bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Den innebär en inskränkning i två andra fri och rättigheter, nämligen tryckfriheten och yttrandefriheten. Jag kan inte se att det är någon större skillnad mellan att göra inskränkningar i den ena eller den andra. Båda två är grundlagsrättigheter. När man sammanväger dessa faktorer är det enligt min mening nödvändigt att resonera på samma sätt när det gäller den organiserade rasismen som när det gäller hets mot folkgrupp. Vanligtvis anser vi att organiserad brottslighet är allvarligare än enskild brottslighet. Då bör vi också ge uttryck för det i lagstiftningen om rasim. Jag tycker att remisstiden var onödigt lång, mot bakgrund av det jag anfört om hur jag menar att lagstiftningsärendet bör behandlas. Nu har det skett. Det går inte att ändra på. Däremot går det att påskynda ärendet på det sätt jag nyss nämnde. Jag skall återkomma till det jag har att säga om arbetslivet och polisens insatser.

Fru talman! Det är socialförsäkringsutskottet som handlägger frågor om flykting och invandrarpolitik här i riksdagen. Inte minst i anledning av de senaste månadernas händelser, med en rad uttryck för främlingsfientlighet, anordnade vårt utskott en offentlig utskottsutfrågning en heldag, den 25 februari.

Utskottshearingen togs förstås upp på band och protokollfördes. Den kommer senare att ligga till grund för våra vidare ställningstaganden i alla dessa frågor. Jag är övertygad om att det kommer att vara mycket värdefullt för oss i våra senare ställningstaganden. Jag vill redogöra för några synpunkter från utskottshearingen. Från forskarhåll uppgavs att en något mer negativ attityd numera kan förmärkas bland yngre män. Det verkar naturligtvis oroande. Man tror att detta delvis beror på den omgivande situationen, med arbetslöshet och annat. Det är en varningssignal för oss. Vad beror då detta på? Jag tänker för egen del i morgon delta i ett heldagsseminarium på Stockholms universitet där man följer upp dessa frågor. Jag tror att det är viktigt att vi alla tillägnar oss så stor kunskap som möjligt i dessa delvis svårfångade frågor. Det är viktigt att vi som lagstiftare engagerar oss och har så mycket på fötterna som möjligt när vi råkar på alla tendenser till främlingsfientlighet och rasism, men också -- och det är ännu viktigare -- när vi skall stifta lagar. När det gäller lagstiftning mot rasistiska organisationer anser jag, så långt jag kan erinra mig utan att ha det slutliga protokollet, att vår hearing närmast talade starkt mot en sådan lagstiftning. Helene Lööw, forskare vid Göteborgs universitet, var mycket bestämd när det gällde själva begreppet rasism. Hon menar att det är få som egentligen kan anses vara rasister i vårt land. Det gör hon efter lång forskarerfarenhet. Hon mer eller mindre manade oss att använda ordet med urskillning och att vara varsamma med orden när vi använde begreppet rasism. Däremot förekommer en del främlingsfientlighet. Det kan vi inte blunda för. Flera deltagare var mycket tveksamma till en direkt lagstiftning mot rasistiska organisationer. Man menade att det skulle vara att driva dessa människor till underjordisk verksamhet. De står ofta utanför redan från början. Det är sådana människor som sällar sig till dessa organisationer. Vi kan då inte bemöta deras många gånger hemska och galna uttalanden med det fria ordet, i debatten. Då ger vi dem fritt spelrum. Det sades från flera håll. Från Publicistklubben manades vi bestämt att ta avstånd från en lagstiftning av detta slag. Det vore ett direkt hot mot den yttrandefrihet som vi i andra sammanhang håller så högt i vårt land. Det handlar inte minst om den fria debatten -- möjligheten att bemöta med riktiga och tunga argument. Fru talman! Personligen är jag tveksam, närmast negativ till en lagstiftning mot rasistiska organisationer. Jag delar justitieministerns åsikt att alla dessa frågor som vi nu har ställts inför bör vara föremål för mycket noggranna överväganden innan vi är klara att ta till någon form av lagstiftning. Naturligtvis håller jag också med om att vi måste vara beredda på att brott med rasistiska inslag måste ges högsta prioritet i polisarbetet. Här råder på alla kanter full samstämmighet. Men jag har stor respekt för att vi skall vänta och fundera vidare en tid, innan vi är beredda att fatta beslut om någon form av lagstiftning på detta område. Jag delar justitieministerns åsikt om att vi behöver litet mera betänketid.

Herr talman! Till att börja med skulle jag vilja ta upp begreppet rasism. Jag tycker att man talar för mycket om rasism. Jag ställer mig helt bakom Helene Lööws varning mot att tala om rasism när det faktiskt mera handlar om en främlingsfientlighet, en osäkerhet och en intolerans mot andra kulturer, kanske framför allt mot andra religioner. Då tycker jag att man skall tala om det, inte som om problemet med rasism är större än vad det är. Det finns dock och är otäckt i sig. Vi har all anledning att uppmärksamma det, men jag delar justitieministerns bedömning att det inte är genom ett förbud mot organisationer som man kommer till rätta med det. Också detta underströks av Helene Lööw, som verkligen har forskat på detta område och som har studerat andra länder. Jag tycker att man skall se på de länder som har denna typ av förbud och undersöka vilka effekter det har haft när det gällt att förhindra rasistiska organisationer. Enligt den bedömning som Helene Lööw anförde hade det inte haft någon effekt. Detta får sedan ställas mot de andra effekter som förbudet kan ha haft. Som Gullan Lindblad anförde kan det stärka identiteten hos de personer som tillhör rasistiska organisationer. De är kanske inte så många, men de är ändå tillräckligt hotfulla. Hela deras agerande är ett hot mot demokrati. Jag tror att man med ett förbud i stället får en effekt som man inte vill ha. De blir starkare och blir föremål för uppmärksamhet. Jag tycker att massmedia har givit dessa grupper, som egentligen är mycket små, en enorm PR, något som de i viss mån är ute efter. Därmed har vi stärkt dem också på den vägen, och det är olyckligt. Problemet med främlingsfientlighet är som bekant mycket vidare i det svenska samhället, och inte bara här. Vi kan se tendenser till främlingsfientlighet i hela Europa. Vi måste på olika sätt ta oss an det, sprida kunskap och se vad vi i övrigt kan göra. Man får inte heller blunda för de problem som kan finnas inom invandrargrupperna. Det framkom under vår utfrågning att det också finns en fientlighet från vissa invandrarungdomar gentemot svenska ungdomar. Det får man inte heller underlåta att ta upp. Hela frågekomplexet måste bearbetas. Jag vill återgå till det Starkska förslaget om förbud mot stödjande av rasistiska organisationer. Det känns för mig litet tvivelaktigt. Vad menas med stödjande? Här kommer man alltså in på frågan vad det innebär att stödja en rasistisk organisation. Det kan bli mycket diffust och flytande. Däremot tycker jag att man kan undersöka om man kan skärpa straffet för hets mot folkgrupp. Man kan också diskutera vad som menas med hets mot folkgrupp och kanske även utvidga det begreppet. Det finns märkliga forskare som nu försöker förneka att förföljelsen av judarna har förekommit och att koncentrationsläger har funnits. Det är, som jag ser det, ett led i att hetsa mot en folkgrupp och borde kunna anses falla in under det här begreppet. Dessutom är det märkligt hur en person som sprider rasism i närradion -- och i det fallet är det fråga om rasism -- kan få fortsätta att sprida sitt budskap. Jag tycker att man skall se över möjligheterna att komma åt denna typ av propaganda, som vi mycket klart måste ta avstånd från.

Herr talman! Maj-Lis Lööw sade i sitt inlägg att det inte bara handlar om att se att en organisation och dess verksamhet är allvarlig. Jag vill replikera med att man också måste ta konsekvenserna av det man ser. Då kan det vara bra att ha en giltig lag att luta sig emot. Det brukar dras fram att man i Frankrike inte lyckats bli av med de rasistiska organisationerna trots att man har en lag emot sådana. Men det behöver inte betyda att det är fel på förbudet. Felet kan vara polisens och juristernas bristande förmåga att följa lagen. Helene Lööw har nämnts i olika sammanhang. Jag har också lyssnat på henne i en debatt och är inte övertygad av hennes argumentering mot att lagstifta emot rasistiska organisationer. Jag håller helt med om de olika friheterna: demonstrationsfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet osv. Det är oerhört viktiga frihets och mänskliga rättighetsvärden som måste bevaras. Vi måste vara rädda om dem, till varje pris. Men det tillhör också de mänskliga rättigheterna och demokratin att få leva under trygga förhållanden trots avvikande håroch hudfärg. Visst har vi alla rätt att på olika sätt föra fram våra åsikter. Det måste vi få ha, det är viktigt. Men både åsikter och handlingar kan döda, och där måste väl ändå en gräns gå. Genom lagstiftning visar ett samhälle också var gränsen går för toleransen mot olika händelser och skeenden. Lagstiftningen har en stor normbildande betydelse. Saknas lagar saknas naturligtvis också normer för hur man skall bete sig och uppföra sig. Barn, ungdom och andra människor i vårt samhälle behöver rättesnören för sitt handlande. En lag mot rasistiska organisationer skulle kunna vara ett sådant normativt rättesnöre. Jag håller till hundra procent med om att det också behövs ändrade attityder mot de nya svenskarna i vårt land. Normer och rättesnören i form av förbud mot rasistiska organisationer kan vara hjälpmedel i arbetet för att ändra attityder. När det nu visat sig att de lagar Sverige har för att förebygga och möta rasism inte räcker så borde vi väl ändå kunna ta ett kraftfullt tag i denna fråga och till hundra procent ställa oss bakom FN konventionen mot rasism, dvs. i lag förbjuda rasistiska organisationer i vårt land. Det skulle också innebära att regeringsdeklarationens påpekanden och löften uppfylldes på ett kraftfullt sätt, enligt mitt sätt att se.
Herr talman! Det är ju alldeles klart att lagbestämmelsen om hets mot folkgrupp innebär en viss inskränkning i yttrande och tryckfriheten. Den som i uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse kan dömas för hets mot folkgrupp. Det finns en särskild bestämmelse i brottsbalken och i tryckfrihetsförordningen om detta. De inlägg som har gjorts här i debatten kunde lika gärna göras mot lagbestämmelsen om hets mot folkgrupp. Ändå kan man väl säga att det förslag som Stark har lagt fram inte går så långt som hets mot folkgrupp. Jag skulle önska att justitiedepartementet tog initiativet till ett seminarium där man benade upp dessa frågor. Justitieministern har ju en pedagogisk förmåga från tidigare verksamhet. Det är nödvändigt att göra detta. Debatten blir annars helt ohanterlig. Jag måste konstatera att det svar justitieministern avgivit är juridiskt korrekt. Sedan har vi litet olika uppfattningar om hur man skall se på det ena eller det andra. Jag har också vissa invändningar mot Starks förslag. Man kan anmärka på vissa lagtekniska detaljer. Men jag skulle också vilja säga något om arbetslivet. Stark säger att förslaget kommer till sommaren. Eftersom regeringen varit införstådd med att lägga fram ett förslag hoppas jag verkligen att det kan komma ett förslag om diskriminering i arbetslivet före årets slut. Slutligen vill jag säga några ord om det polisiära. Jag uppskattar vad justitieministern sagt om att det mot denna bakgrund skall ges högsta prioritet. Men jag tycker att slutet på historien inte var så bra, när justitieministern sade att det inte behövs några ytterligare initiativ. Rikspolisstyrelsen gjorde en undersökning hos alla åklagare och polisdistrikt om detta. Jag skulle vilja rekommendera justitieministern att ta del av den. Det var en ganska förskräckande läsning om hur mycket brott som begås med rasistisk eller främlingsfientlig bakgrund. Den andra undersökningen som jag tycker var viktig var den som Kjell Öberg gjorde och som visade att poliser och åklagare inte klarade av detta i tillräckligt bra utsträckning.

Herr talman! Till Elisabeth Fleetwood vill jag säga att rikspolisstyrelsens utredning klargjort att det var en mycket stor rapportering om detta från olika håll i landet. Men Elisabeth Fleetwood sade att det inte går att göra någonting åt detta. Det är ju, menar jag, i hög grad en fråga om för det första vilka resurser polisen har och för det andra vilka kvalifikationer poliserna och åklagarna har. På den senare punkten var Öberg mycket kritisk och menade att det avskrevs en rad ärenden som inte borde avskrivas. Brott med rasistisk bakgrund kan vara skadegörelse, stöld, inbrott. Allt möjligt kan ha en bakgrund av det slaget. Jag menar -- det vill jag ännu en gång poängtera för justitieministern -- att man kan höja utbildningen för åklagare och poliser på just det området. Det är inte så lätt att bena upp alla de här sakerna, och vi ger ju specialutbildning på andra områden. Det var också Öbergs mening att man behövde göra det. Här sades att det finns risk att man frikänner en organisation. Konstruktionen har i både Öbergs och Starks förslag varit att lagstiftningen riktar sig mot enskild person -- inte mot organisation. Det finns länder där man börjar med att starta processen mot organisationen för att få ett besked i frågan: Är denna organisation rasistisk eller inte? Därefter kan det bli kriminellt att tillhöra den eller att verka för den. Men både Starks och Öbergs förslag går ut på att lagstiftningen bara skall rikta sig mot den enskilde. Det menar jag är den riktiga vägen att gå. Blir det effektivt blir vi naturligtvis befriade från rasistiska organisationer. Men det är kanske optimistiskt att tro -- det fordras mycket annat än det här. Å ena sidan efterlyser man effektivitet, å andra sidan är man ibland rädd för att bli för effektiv, så här är det verkligen en dualism. Men jag tror i alla fall att vi, som justitieministern mycket riktigt sade, så långt som möjligt skall försöka att på ett bättre sätt anpassa oss till konventionen. Fleetwood anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare inlägg.

Herr talman! Maj-Lis Lööw sade att man inte kan lagstifta om allt, att en lag mot rasistiska organisationer skulle vara ganska tandlös och att man inte skulle kunna använda den. Det beror naturligtvis på hur en sådan lag skulle utformas. Hur en lag än är utformad har den i alla fall en normativ verkan, som vi inte kan komma ifrån. Jag sade, Elisabeth Fleetwood, att det var bra att ha en lag att luta sig mot. Är det inte det vi alltid gör -- har lagar att luta oss emot? Hur skulle samhället annars se ut? Ett förbud mot rasistiska organisationer skulle som jag ser det innebära en speciell markering. Visserligen vet jag och många med mig att lagstifning i sig själv kanske inte löser problemen, men en lagstiftning är ändå en viktig markering från samhällets sida att rasistiska organisationer inte accepteras i ett demokratiskt samhälle. Normer och rättesnören i form av förbud mot rasistiska organisationer kan vara ett hjälpmedel i arbetet för att ändra attityder. Det är enligt vad jag kan förstå ändra attityder som vi alla egentligen vill. För mig är behovet av att främja människovärdet och de mänskliga rättigheterna oerhört stort. Till de rättigheterna hör det att inte bli attackerad på grund av hudfärg, religion eller kön. Ett ytterligare argument för förbud är att en demokrati också måste ha rätt att försvara sig.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta med anledning av den försämrade barnhälsovården och vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska de ökande klasskillnader som avspeglas i barns ohälsa. Hälsoundersökningar inom barnhälsovården är barnhälsovårdens huvudmål --att minska dödlighet, sjuklighet och handikapp hos blivande och nyblivna mödrar och deras barn, --att minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn och --att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom skapa gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling för barn. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt och beskrivit de förändringar som skett inom barnhälsovården under 1980-talet. Uppdraget redovisades i månadsskiftet januari-februari i en särskild rapport. Återkommande hälsoundersökningar har länge varit stommen i den förebyggande barnavården. Hälsokontrollernas innehåll och utformning har ändrats efterhand från att vara rent somatiskt inriktade till att omfatta också psykiska och sociala moment. De psykosociala dimensionerna i barnhälsovårdens arbete har emellertid enligt socialstyrelsen utvecklats i begränsad utsträckning. Enligt rapporten fungerar barnhälsovården bra i många viktiga avseenden, t.ex. i fråga om hälsoundersökningar, vaccinationer och sjukvårdsservice. Socialstyrelsen pekar emellertid även på vissa brister. T.ex. konstateras att föräldrautbildningen är ojämnt utbyggd. Likaså redovisas brister i utbyggnaden av samverkan mellan barnhälsovården och olika kommunala organ även om det förekommer att man lokalt funnit modeller för ett bra samarbete. I rapporten konstateras att barnhälsovården bättre klarar av att nå sina hälsopolitiska än sina sociala och familjepolitiska mål. Vidare presenteras förslag som syftar till att tillförsäkra landets barn en bra hälsovård i framtiden. Enligt rapporten är barnhälsovårdens kärnuppgift att svara mot barnfamiljernas behov av grundläggande hälsovård, medicinsk service, vaccinationer, allmänt stöd och hälsoupplysning. Vad som redovisas i rapporten visar inte att barnhälsovården generellt sett försämrats. I väsentliga delar fungerar vården bra, även om det finns mål som inte nåtts och utvecklingen i vissa avseenden varit ojämn. Självfallet är jag angelägen om att den svenska barnhälsovården även i framtiden skall kunna utgöra en förebild, och att såväl gjorda erfarenheter som ny kunskap skall tas till vara. Jag vill emellertid framhålla att hur vården organiseras och dimensioneras är en fråga för sjukvårdshuvudmännen lokalt. Rapporten kommer att sändas ut på remiss så snart den hunnit tryckas. Sedan olika intressenter fått tillfälle att lämna sina synpunkter på de framlagda förslagen kommer regeringen att ta ställning till om och i så fall vilka åtgärder som bör vidtas. När det gäller barnens hälsa är det ovanligt att i officiella utredningar och forskningsrapporter relatera hälsodata till socio-ekonomiska förhållanden. Trots detta finns det ändå tillräckligt underlag för att hävda att de socio-ekonomiska skillnaderna i barns hälsotillstånd i vårt land är små. En markant förbättring av barnens hälsa har skett under årens lopp. Förbättringen har åtnjutits av alla, men resultaten märks tydligast för dem som hade det sämst. Barnhälsovårdsöverläkare Claes Sundelin har inom ramen för Folkhälsogruppens arbete med en folkhälsostrategi gått igenom forskningsrapporter etc. om barns hälsa i relation till klass och socialgruppsfrågor. Han pekar på att det kan finnas skillnader när det gäller dödlighet orsakad av olycksfall till lägre socialgruppers nackdel. Detsamma gäller också beträffande tillväxt. Allmänt gäller att situationen är mycket homogen. Sundelin framhåller särskilt de problemområden som kallas ''new morbidity''. Termen utgör en samlande beteckning för ett antal problem såsom vissa utvecklingsstörningar, neuropsykologiska problem, psykosomatiska lidanden m.m. Dessa problem drabbar de socialt sämst ställda barnfamiljerna mer än andra. Det innebär inte att mekanismerna bakom barnens problem är kända. Föräldrarnas yrke eller socialgruppstillhörighet förklarar självfallet inte varför barn får psykosociala problem. Det är angeläget att dessa frågor blir föremål för särskilda forskningsinsatser. Även om de klassrelaterade hälsoskillnader som noterats bland barn är relativt små är det naturligtvis mycket viktigt att sträva efter att eliminera dem helt. I detta avseende kommer statens folkhälsoinstitut, som inrättas den 1 juli i år, att få en viktig uppgift. Institutet skall generellt arbeta för att förbättra folkhälsan, och en huvudinriktning skall, enligt den proposition där förslag lades fram om institutet, vara att nå de särskilt utsatta grupperna i samhället och utjämna hälsans ojämlika fördelning. Jag kan också nämna att avsikten är att barns och ungdomars hälsa skall ägnas särskild uppmärksamhet i folkhälsoinstitutets arbete. Sammanfattningsvis kommer regeringen att ta ställning till eventuella åtgärder för barnhälsovården efter att socialstyrelsens utredning remissbehandlats. Folkhälsoinstitutet kommer att sträva efter att minska skillnaderna i barns hälsa genom att i första hand arbeta för att förbättra situationen för dem som har det sämst ställt.

Herr talman! När vi två debattörer nu har väntat så länge på den här debatten, kanske det kan pigga upp med några verser ur DN, för ungefär ett år sedan av Mats Nörklit, ''Ur en barnjournal'': ''Du vägde alltför litet när du föddes, ser jag här och var sen ganska sen i motoriken. Så småningom förmärktes vissa psykiska besvär. I skolan kom problem med grammatiken. Och kortare än andra är du, tillväxten är kass, och kort blir nog din levnad i praktiken. Sånt botar knappast alls den här kliniken.'' Det är en mycket talande dikt till oss. Den talar därför att sjukvården ensam naturligtvis inte kan råda på klassförhållanden och rätta till de orättvisor som finns i hälsoavseende även för barn. Däremot kan riksdag och regering i viss mån sägas vara doktorer på det här området, då vi har möjligheter att försöka jämna ut dessa skillnader. Jag vill tacka för statsrådets svar, men jag känner mig mer oroad efter att jag har fått det än jag var innan. Jag är oroad därför att jag inte tycker att svaret andas tillräckligt med omsorg om de problem som faktiskt finns. En rad olika rapporter visar att hälsovården för och hälsotillståndet bland barn har blivit bättre men att skillnaderna ökar, vilket är oroande. Det gäller t.ex. skolhälsoundersökningar av längd, olycksfall och andra skador bland barn. Jag trodde att Bo Könberg, som har ett förflutet i Stockholms läns landsting, hade tagit med sig folkhälsorapporten därifrån. Den innehåller mycket intressanta siffror som just visar att antalet olycksfall bland barn i arbetarklassen är väsentligt mycket större och att man t.o.m. diskuterar att plötslig spädbarnsdöd skulle vara ett fenomen bland barn i lägre sociala klasser. Om Bo Könberg har tappat rapporten i flytten till de högre makterna går det nog att få fram en ny. Jag vill också tillägga en fråga, som jag inte tog med i min interpellation men som jag gärna vill ha synpunkter på. Tandhälsan hos barn har blivit belyst på senare tid. Det har gjorts en undersökning i Härnösand som pekar på att den för varje år stigande kurvan för bättre tänder hos barn har stannat av och t.o.m. verkar gå nedåt och att föräldrarna tycks ha bättre tänder än barnen. Jag undrar om regeringen har några synpunkter på det, eller om man på socialdepartementet är införstådd med detta. I svaret från statsrådet talas det om att organisationsförändringar inte är regeringens eller riksdagens sak, utan det är sjukvårdshuvudmännens uppgift. Det låter ju sympatiskt -- vi skall inte lägga oss i -- men det är en felaktig uppfattning. Redan i dag påverkar riksdag och regering med organisationsförändringar hur sjukvårdshuvudmännen lägger upp sin organisation. Jag har ett exempel från Älvsborg på kedjereaktioner, där man på grund av ÄDEL reformen fört över 30--50 personer av den kvalificerade personalen från barnsjukvården till äldreomsorgen. I stället tvingas man ta in helt ny personal, som alltså får en snabbkurs på 5 poäng för att i någon mån kompensera det som utbildade barnsjuksköterskor skulle haft med sig. Det är allvarligt. Jag vill ta ett annat exempel från en mycket bra skrift av Ann-Marie Stenhammar och Cecilia Sjölander som heter Lika för alla eller åt var och en efter behov. Den handlar om visioner och synpunkter på barnsjukvårdens och barnhälsovårdens framtid. De pekar på det som vi också är bekanta med, dvs. köp och säljsystemet i Stockholms landsting, och hur det kan få allvarliga effekter för just den förebyggande hälsovården för barn. Vad gäller barn i klassperspektivet håller jag med om att hälsotillståndet verkligen har förbättrats, och vid en internationell jämförelse finns det ingenting att säga om det. Däremot talas det i socialstyrelsens utredning Skydda skyddsnätet om att barnhälsovården inte förmår utjämna och att den utjämningstendens som finns är inte bara ofullständig utan t.o.m. bristfällig. Barnläkarföreningen hävdade exempelvis vid en uppvaktning på just socialdepartementet att dessa skillnader kvarstår och ökar. Jag vill avslutningsvis bara påpeka att det i svaret inte finns någonting om de stora grupper barn som har det extra svårt. Det är barn till flyktingar och invandrare, handikappade barn och barn från socialt utsatta områden. Jag har definitivt förståelse för att regeringen inte i förväg vill tala om exakt vilka åtgärder man skall vidta, utan att man väntar på remissomgången för utredningen. Men det finns en rad konkreta förslag som det hade varit intressant att få någon synpunkt på från regeringen, t.ex. en utbildningsfond på 25 miljoner för barnhälsovården, en professur i förebyggande barnhälsovård eller familjecentraler i stället för barnavårdscentraler.
Herr talman! Jag har försökt att svara på de frågor som Eva Zetterberg har ställt, och jag har trott att de haft att göra med publiciteten kring den här utredningen. Jag har därför varit mån om att fråga utredaren hur det är på den här punkten, för det är självklart att det är mycket oroväckande om det är så att klasskillnaderna mellan barnen slår igenom i längd eller på annat sätt när det gäller hälsotillståndet. De rapporter jag hittills har fått är de som jag har redovisat i det svar som jag nyss delgav frågeställaren och kammaren. Är det så att det finns andra rapporter som vår utredare inte känner till skall vi ta del av dem. Jag är övertygad om att de kommer att dyka upp i remissvaren på utredningen. Eva Zetterberg tog sedan upp frågan om i vilken utsträckning organisationsfrågor är en sak för regering och riksdag. Det jag har svarat är att de inte är det i dag. Självfallet skulle riksdagen kunna bestämma att den skall i alla detaljer reglera sjukvårdsorganisationen i Sverige. Det är riksdagens eget privilegium att bestämma detta. Hittills har riksdagen velat ha en ordning som innebär att vi har en mycket decentraliserad sjukvårdsorganisation i Sverige. Det känner Eva Zetterberg och jag väl till efter att ha verkat i landstingsvärlden. Det är bara detta som ligger bakom mitt konstaterande på den punkten. Mitt svar är inte mera utförligt eller konkret i de delar Eva Zetterberg önskat än att det just pekar på att vi har fått fram en färsk rapport. Den är nu ute på remiss. När vi får in den skall regeringen försöka vara så konkret som möjligt.
Herr talman! Jag tackar för det. Men redan innan rapporten från socialstyrelsen kom, hade vi folkhälsorapporten från landstinget. Denna pekar på de stora skillnaderna mellan barn från olika samhällsklasser men även från olika bostadsområden. I vårt landstingsområde i Stockholm har vi skillnader mellan å ena sidan Solna och Sundbyberg och å andra sidan Danderyd och Nacka som är oerhört påtagliga. Det har inte skett någon nämnvärd utjämning mellan de olika bostadsområdena. Jag tror och hoppas naturligtvis också att man i remissomgången i sitt svar tar upp frågan om själva organisationen av barnavårdscentraler, vårdcentraler och ett husläkarsystem. Jag tror inte att någon är ute efter att detaljreglera exakt hur sjukvården skall skötas. Det vore att gå tillbaka till någon gammal praxis som ingen önskar. Däremot har det stor betydelse vad riksdag och regering säger. Våra olika beslut påverkar hur man organiserar vården neråt. Det tror jag statsrådet Könberg har svårt att komma ifrån. Jag nämnde ÄDEL-reformen som en aspekt. En annan aspekt är husläkarsystemet. Jag är mycket nyfiken på hur man från regeringens sida kommer att behandla den delen. Barnläkarna är mycket kritiska till husläkarsystemet. Om man ändå inför ett sådant system hävdar man att det viktiga är att en barnläkare och inte en allmänläkare blir husläkare för hela familjen. Att man utgår från barnet tycker jag är en mycket tilltalande modell. Jag tror också att det är viktigt att se på andra modeller. Södra station är ett nytt område i Stockholm där man på ett helt annat och mycket mera flexibelt sätt vänder sig till familjerna, trots att man inte har någon speciell barnavårdscentral. Det är en vanlig vårdcentral. Huvudfrågan är nog inte om man skall ha barnavårdscentral eller vårdcentral utan om man utgår ifrån att man träffar tillräckligt många barn, vilket har varit ett annat kriterium. Man bör ha barnen som en huvudgrupp. Därmed får man den erfarenhet som medför att man kan göra bedömningar. Det som har kommit fram i rapporter hittills låter inte särskilt betryggande, nämligen att svenska barn träffar en barnläkare 20 minuter per år och barn och en sjuksköterska 2 timmar per år. Det finns stora variationer. Jag tycker inte att det är särskilt betryggande inför framtiden för riskgrupperna, om man inte hittar nya metoder för dem som har behov av mer stöd än andra.
Herr talman! Eva Zetterberg berörde flera frågor i sitt senaste inlägg. En av dem gällde husläkarsystemet. Jag kan informera Eva Zetterberg om att det pågår ett arbete inom departementet för att uppfylla det som sägs i regeringsförklaringen om att regeringen skall göra vad den kan för att driva på utvecklingen mot ett husläkarsystem i Sverige. Min avsikt är att presentera en rapport från socialdepartementet innan riksdagen går på sommarlov där en mängd olika frågor tas upp som har med husläkarsystemet att göra -- alltifrån frågor om vilken utbildning som är lämplig för husläkare till frågor om vilket sätt de skall ersättas på. Avsikten är att detta skall ligga som grundval för en proposition som jag hoppas att riksdagen kan behandla under hösten. Syftet är att få till stånd ett husläkarsystem fram till år 1995 i hela Sverige och för alla medborgare. Bland de frågor som tas upp är som jag nämnde frågan om utbildningsbakgrund, men naturligtvis också frågan om vilka personer som skall anses kunna uppfylla kraven på en husläkare. I det sammanhanget behandlas de framställningar som socialdepartementet och jag själv har fått ifrån barnläkare om hur man skall utforma systemet. Frågorna i den delen räknar jag med att kunna ge Eva Zetterberg svar på innan riksdagen går på sommarlov.
Herr talman! Jag beklagar naturligtvis att jag inte kan få mer konkreta svar vad gäller utredningen. Det skulle vara intressant att åtminstone få en livsyttring från statsrådet Bo Könberg över de förslag som läggs fram i utredningen från socialstyrelsen. Jag får väl vänta på det. Beträffande frågan om tandvården som jag inte hade med i interpellationen, avkräver jag naturligtvis inget svar. Men jag vill gärna göra statsrådet uppmärksam på det och hoppas att det kommer att tas med. Jag har inte uppfattat att det här bara har hänt på en enstaka ort i Sverige. Det finns sådana tecken på flera håll. Avslutningsvis ser jag med spänning fram mot rapporten och att få se vad som händer när det gäller husläkarsystemet. Jag hoppas att barnperspektivet kommer att finnas med. Det tror jag är oerhört väsentligt.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag är beredd att öka den fria etableringsrätten för läkare så att företagsläkare generellt kan driva privatpraktiserande verksamhet vid sidan av företagshälsovården inom ramen för försäkringssystemet. Under försommaren 1992 beräknas ett förslag om utformningen av ett husläkarsystem finnas färdigt. Målet är att alla människor senast år 1995 skall ha tillgång till en husläkare. En redogörelse för vilka åtgärder som behövs från riksdagens och regeringens sida för att underlätta och stimulera inrättandet av husläkare skall ingå i förslaget. Fri etableringsrätt kommer successivt att införas. Förslaget kommer därför att innehålla åtgärder som skapar friare etableringsrätt för den som uppfyller de krav som ställs på husläkare. Förslaget förutsätts kräva remissbehandling. Arbetet bedrivs med inriktning på att en proposition kan föreläggas riksdagen hösten 1992, dvs. i år. Parallellt med arbetet med husläkarpropositionen prövas inom regeringskansliet hur ytterligare steg kan tas mot etableringsfrihet för läkare. För att målet om att alla skall ha tillgång till en husläkare skall kunna uppnås krävs en omfördelning av de läkarresurser som för närvarande finns tillgängliga. Bl.a.med hänsyn till detta, men också till den pågående utvecklingen inom företagshälsovården, är det angeläget att ta till vara den medicinska kompetens som läkarna inom företagshälsovården representerar. På vilket sätt detta skall kunna ske diskuteras för närvarande i samband med övriga frågeställningar av betydelse vid inrättandet av ett husläkarsystem.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Jag delar statsrådets uppfattning att vi måste ta till vara den medicinska kompetens som finns inom ramen för företagshälsovården. Nu sker en förändring i och med att det skall ske en förändring av statsbidragen. Det här har av naturliga skäl utgjort en källa till oro för dem som arbetar som företagsläkare —- inte bara för dem utan även generellt inom företagshälsovården. Det är naturligt att förändringar skapar en viss osäkerhet. Jag tycker därför att det är bra att statsrådet säger att regeringen skall ta till vara den medicinska kompetens som finns. Nu är bara frågan hur det skall ske och inom vilken tidsram. Jag är angelägen om att markera tiden. Det är framför allt de små enheterna inom företagshälsovården som har problem. Jag har ett exempel från mitt eget län. Det gäller en liten enhet i Vaggeryd/Skillingaryd. 100 företag är anslutna, och 3 000 personer omfattas av verksamheten. Nu vill man komplettera verksamheten där inom företagshälsovården med en öppen verksamhet som privatpraktiker i allmänmedicin. Det är alldeles klart att det här skulle kunna bli en mycket fin kombination och, som jag ser det, skulle kunna tillgodose det successiva införandet av en fri etablering. Jag undrar om det inte går att snabbare få fram denna kombination för att på så sätt kunna uppnå två saker: dels ta till vara kompetensen inom företagshälsovården, dels samtidigt ta ett steg för det successiva införandet av den fria etableringen. Kan statsrådet tänka sig att ett förslag skulle kunna tas fram snabbare än att man avvaktar utredningen om hur husläkarsystemet skall konstrueras?
Fru talman! Det finns enligt min mening, och som jag ser saken i dag, tre olika faktorer som påverkar i vilken utsträckning som företagsläkare i ett kommande system kan etablera sig som husläkare. Det skall komma en rapport som skall remissbehandlas, och riksdagen skall sedan ta ställning till ett förslag från regeringens sida. För det första gäller det vilken utbildningsnivå eller specialiseringsgrad som skall krävas för att någon skall få bli husläkare. För det andra gäller det vilka åtaganden en husläkare skall ha gentemot dem som anmäler sig hos honom eller henne för att få pengar från den allmänna försäkringen. För det tredje tror jag att det behövs ett golv i systemet, dvs. hur få patienter kan en husläkare ha för att fortsätta att vara en bra husläkare. Under alla förhållanden kommer dessa faktorer att diskuteras i rapporten. Sedan får vi väl se vad den allmänna debatten ger för utslag. Min ambition är att de regelförändringar som kan komma att behövas skall träda i kraft den 1 januari nästa år. Jag bedömer det som svårt, på gränsen till omöjligt, att ändra de regelsystem som riksdagen har antagit. Riksdagen har relativt nyligen tagit ställning för att det egentligen inte skall bedrivas någon sjukvård i samband med företagshälsovården. Jag förutser, som frågeställaren har hört, en utveckling där man på den punkten kan ändra i tidigare riksdagsbeslut. Men jag tror knappast att de ändringarna kan träda i kraft före den 1 januari nästa år.

Fru talman! Att döma av vad Göte Jonsson och jag har sagt är vi inte av så skiljaktiga meningar i sakfrågan. Jag har också samma verklighetsbild när det gäller företagsläkarnas utbildning. De har i många fall en specialisering i allmänmedicin. De tillhör alltså de grupper som allra lättast skulle passera kraven för vad som är rimlig utbildning för en husläkare. Men återigen har jag svårt att se att det här skulle kunna genomföras snabbare än att riksdagen i höst tar ställning till frågan och förhoppningsvis beslutar om det regelsystem som skall gälla för husläkare redan från årsskiftet.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret från statsrådet Könberg. Jag får i svaret diverse informationer om de regler som gäller, enligt den tolkning som statsrådet gör av de allmänna råd som riksförsäkringsverket har givit ut. Det är just det som är bakgrunden till min fråga. Som representant för småföretagare är jag orolig för dessa allmänna råd. De är nämligen litet för vaga, enligt min uppfattning. Det är många ”vill”, ”skall” och ”bör” i en och samma instruktion. Det leder till en otrygghet hos företagarna, som kanske får känslan att de kan drabbas av mycket höga kostnader för de rehabiliteringsåtgärder som kan bli följden. Jag är säker på att vi är helt överens om att det är en ansvarsfull arbetsgivares ansvar att arbeta med rehabilitering. Men det är skillnad på stora och små företag. Jag skulle vilja föreslå att man i detta avseende försöker uttrycka sig något klarare, så att vi vet vad som skall vara absolut lagstadgat och vad som är rekommendationer och tolkningar.
Fru talman! Även jag har stött på en oro hos framför allt mindre företagare. Jag kan mycket väl förstå den. Samtidigt har jag gjort den bedömningen, och gör det fortfarande, att det är utomordentligt svårt att reglera alla de tiotusentals, för att inte säga hundratusentals, fall det kan vara frågan om. Därför får det handla om en arbetsfördelning i grova drag, där man utgår från att bägge parter, alltså både arbetsgivaren och det offentliga via försäkringssystemet, gör sina insatser efter vad som är lämpligt. Det är naturligt att tänka sig att kraven ställs högre på en större arbetsgivare. Inte så att lagstiftningen är annorlunda, men ett större företag har andra möjligheter än ett mindre företag. Ett väsentligt instrument som såväl små som stora företag har glädje av - nämner jag i mitt svar. Det är möjligheten att få rehabiliteringsersättning under den period då man försöker komma tillbaka till arbetslivet. Det kan t.ex. vara en utbildningsperiod. Rehabiliteringsersättningen är, som Lars : Biörck vet, 100 2, till skillnad från andra ersättningar i sjukförsäkringssystemet. Det skall finnas en morot för den enskilde att genomgå rehabilitering.
Fru talman! Jag tror också att sådana här saker i det praktiska livet kommer att kunna fungera ganska bra. Men jag är rädd för osäkerheten som finns hos företagare och för de negativa konsekvenser som en lagstiftning av detta slag kan ha. Som exempel kan jag ta upp arbetsgivarens vilja att anställa svårplacerad arbetskraft. Arbetsgivaren måste i detta avsende känna en otrygghet, en osäkerhet. Törs han anställa personer för vilka det senare kan uppstå ett rehabiliteringsbehov på grund av fysiska eller psykiska handikapp? Då drar han ju på sig problem, så att säga.
Fru talman! Lars Biörck tar upp ett problem som har dykt upp i samband med den reform som genomfördes den 1 januari. Jag tänker då på den grundläggande förändring som har med sjuklönen att göra. Det gäller att göra en avvägning. Arbetsgivare skall stimuleras att göra en god insats för arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro, men det skall inte avhålla vederbörande från att anställa arbetskraft. Jag har gjort bedömningen att den bestämmelse som infördes från årsskiftet, om sjuklön under en tvåveckorsperiod med möjlighet till försäkring för de allra minsta företagen, kopplad till en reglering av rehabiliteringsansvaret, innebär den rätta avvägningen. Självfallet kan jag inte på förhand bevisa att det är så. Vi får, som jag nämner i slutet av mitt svar, vara noggranna med att följa utvecklingen och se vad som dyker upp. En av de frågor jag tycker står högt på listan är bedömningen av hur rehabiliteringsansvaret hanteras.
Fru talman! Jag är tacksam för de orden. Jag tror att det är det som behövs, att vi följer upp utvecklingen och i mån av behov ger uttryck för extra tolkningar. Det står i svaret att det torde vara svårt och knappast önskvärt att fastställa stelbenta regler beträffande arbetsgivares kostnadsansvar. Regler skall vara klara och koncisa. Rekommendationer kan däremot vara i positiv ton allmänt hållna.
Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig om regeringen tänker belysa den förebyggande verksamheten i samband med att husläkare alltmer introduceras i hälso och sjukvården och den nya vårdutredningen börjar ta form. Som Margareta Viklund framhåller har Sverige en väl utvecklad förebyggande vård. Det är självfallet angeläget att förebyggande arbete ges hög prioritet även när ett system med husläkare införs. Husläkarmodellen syftar bl.a. till att förbättra kontinuiteten i vården, vilket enligt min bedömning kommer att leda till att det individpreventiva arbetett förstärks. På vilket sätt den förebyggande vården i övrigt skall vävas in i husläkarsystemet diskuteras för närvarande. Avsikten är att ett förslag skall läggas fram under försomma ren för att sedan remissbehandlas så att proposition kan föreläggas riksdagen i höst. Frågan om den nya vårdutredningen förmodar jag syftar på en utredning om hälso och sjukvårdens finansiering och organisation. Regerigen lade i förra veckan fast direktiv för denna utredning. Avsikten är att utredningen skall behandla hela hälso och sjukvården, således även den förebyggande vården inom hälso och sjukvårdssektorn.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att det är ett klargörande beträffande den invändning som jag har gjort angående den förebyggande vården. Diskussionerna om hälso och sjukvården handlar i dag oftast om vårdköer, kvalitet i vården, vem som skall vara chef för vissa avdelningar och kliniker, köp och säljsystem, betalsystem, privat och offentlig regi, husläkarsystem, Dalamodellen, Bohusmodellen osv. i all oändlighet. Jag har inga invändningar mot den debatten. Den är bra och viktig, och den behövs. Men jag har saknat en debatt om den förebyggande verksamheten, hälsovården, och hur det är tänkt att den skall fungera i framtiden. Man kan lätt få intrycket att det är en verksamhet som fungerar av sig själv, som inte behöver debatteras eller lyftas fram. Samtidigt vet vi att en stor del av det som är tänkt att bli husläkarens arbetsområde, primärvården, i stor utsträckning består av förebyggande arbete. Det är viktigt att det folkhälsoarbete som t.ex. distriktssköterskor, barnsjuksköterskor eller barnmorskor utfört sedan länge, i samarbete med framför allt befolkningen, beaktas och tas till vara i den pågående omstruktureringen av vården. Men det är så tyst om de yrkesgrupperna och deras verksamhet. Ändå vet vi att den sedan länge utbyggda och väl fungerande mödraoch barnhälsovården i hög grad har bidragit till att vi i Sverige har en i särklass låg barndödlighet.
Fru talman! Det är min uppfattning att en av de stora bristerna i svensk sjukvård sedan lång tid tillbaka är att människor inte har en egen läkarkontakt. Det gäller möjligheten för varje medborgare i Sverige att vid behov kunna kontakta en person som man känner och har förtroende för. Jag tror att det kommer att visa sig under de kommande åren, när husläkarsystemet genomförs i vårt land, att det innebär ett kvalitetsmässigt lyft för sjukvården. Samtidigt finns i den hittills utbyggda sjukvården inslag som kommer att beröras av ett husläkarsystem. Jag förstår att det är bakgrunden till Margareta Viklunds oro för vad som kommer att hända på denna punkt. Man kan ha olika uppfattningar om distriktssköterskans roll i husläkarsystemet. Den frågan kan lösas på olika sätt. Man kan se att olika länder har valt olika metoder. I Stockholms innerstad har bedrivits en försöksverksamhet med något som kallas för kvartersakuter, som i själva verket är ett slags husläkarstationer. Den verksamheten har nu utvärderats, i dessa yttersta dagar. Jag har varit något inblandad i det, i mitt förflutna. Där valde man ett system där husläka ren, distriktssköterskan, undersköterskan och en läkarsekreterare arbetar tillsammans och har ansvar för ett par tusen patienter. Jag vet att det inte minst inom sjuksköterskefacket förs en diskussion om huruvida distriktssköterskan skall ingå i sådana typer av vårdlag tillsammans med husläkaren. Man funderar eventuellt på en separat organisation för distriktssköterskan. De frågorna kommer vi att försöka belysa i den rapport som jag aviserar skall komma till början av sommaren.

Fru talman! Det är väldigt viktigt att man fortsätter att bygga på det förtroende som de yrkesgrupper som jag har nämnt har i vårt samhälle och vilket bygger på de stora insatser som dessa grupper har gjort i det nära samarbetet "med hem och familj och med samhället i övrigt. Jag hoppas att det kommer att bli så även i fortsättningen.

Fru talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag ämnar ta initiativ så att lymfdränagebehandling av lymfterapeuter blir utvärderad för att riksdagen skall kunna ta ställning till en anslutning av terapeuterna till sjukförsäkringssystemet. Armödenm är en relativt vanlig komplikation hos kvinnor som opererats för bröstcancer. En metod som introducerats för behandling av sådant ödem är manuellt lymfdränage. Metoden är relativt ny och någon utvärdering därav har ännu inte gjorts. Enligt vad jag erfarit har Cancerfonden beviljat medel för att utvärdera metoden. Resultaten beräknas bli presenterade för Cancerfonden under innevarande år. Eftersom behandlingen med lymfdränage håller på att utvärderas, anser jag att resultatet därav bör avvaktas innan andra åtgärder vidtas.
Fru talman! Tack för svaret. Jag har en liten invändning. Det står i svaret att metoden är relativt ny. Den utarbetades emellertid i början av 1900-talet 10 av Alexis Carroll och utvecklades på 30-talet av en dansk biolog som heter Emil Vodder. Det finns alltså erfarenheter som tyder på att denna metod fungerar. Denna fråga är en typisk kvinnofråga och bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Trots att diagnostiska metoder har utvecklats, inte minst tack vare mammografin, och trots att kirurgiska och radiologiska behandlingar har utvecklats är vi fortfarande dåliga på att ta hand om dessa kvinnor psykologiskt. Vi är dessutom utomordentligt dåliga på att ge dem lindring mot den svullna arm som beror på stas av äggviteämnen efter operation. Det finns lymfterapeuter utbildade enligt de gamla metoder som utvecklades av Emil Vodder på 30-talet och genom vilka kvinnorna får lindring. Det handlar här om att dels minska lidande, dels spara pengar. Jag vill därför veta om statsrådet delar min inställning att man bör påskynda arbetet i syfte att få denna typ av behandling täckt av det normala sjukförsäkringssystemet. Cancerfonden bidrar och det tycker jag är bra. I dag ger sjukgymnasterna behandling, men det gör också arbetsterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation-BRO gjorde sommaren 1990 en enkät om detta, spridd över landet. Denna enkät visade att 21 landstingsanställda sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor har gått igenom vårdskolan i Kungälv och kan detta. Jag vill att vi försäkrar oss om att behandlingen på sikt kan ersättas via sjukförsäkringssystemet.
Fru talman! Jag känner mig med rätta korrigerad av Margitta Edgren i vad gäller historiken bakom lymfdränaget. Vad jag närmast ville säga med mitt svar är att metoden inte är utvärderad. Det var poängen i det hela. Det finns i och för sig många metoder i internationell sjukvård som inte heller är utvärderade på annat sätt än genom ”trial and error”, för att använda ett utländskt språk i detta sammanhang. Jag förstår mycket väl att man vill påskynda vissa saker som aviseras av ett och annat statsråd från denna talarstol. I det konkreta fallet har jag inhämtat att Cancerfonden räknar med att få materialet från nämnda utvärdering fram emot sommaren. Jag tror inte att det vore klokt av mig att påstå att det går att påskynda det hela ytterligare. Materialet kommer fram relativt snart och på grundval av detta får man därefter ta ställning till de frågor som Margitta Edgren har väckt. Bland dem som arbetar med detta vet jag att det finns flera som tycker att man skulle förbehålla sjukförsäkringssystemet de yrkesgrupper som har en längre tids utbildning, än den här korta utbildningen. Den frågan får vi studera närmare.
Fru talman! Jag är mycket tacksam för det svaret och för den positiva inställning som jag märker, åtminstone i den första delen av statsrådets svar. Så länge behandlingen har effekt och inga extra svårigheter kan förorsakas patienten utan endast minskning av lidande åtstadkoms, bör vi väl inte hänga upp det hela på hur många utbildningsår man har bakom sig. Oftast har dessa lymfterapeuter ändå en sjukvårdsbakgrund på lägre eller högre nivå. Jag förstår dock och jag accepterar att jag inte kan få utförligare svar. Jag är tacksam för de svar som jag har fått.

Fru talman! Det sista statsrådet sade kan ju leda en bit på väg. Är det statsrådets uppfattning att det är socialstyrelsens uppgift att lämna besked till dem som vill ha reda på vilka kompletterande utbildningar de behöver, eller är det någon annan myndighets uppgift? Vilken myndighet skall de vända sig till?
Fru talman! Jag har ju i det svar som jag läste upp och som Björn Samuelson har tagit del av pekat på det meddelandeblad som socialstyrelsen har gett ut. Jag påpekade också att man, om man har det oklart och ansöker om kompetensbevis, enligt 1984 års behörighetsförordning skall få information om vad som brister. Det är det svar jag har lämnat.
Fru talman! Då gör jag den tolkningen att statsrådet anser att det är en uppgift för socialstyrelsen att ge dessa anvisningar till de psykologer som behöver sådana. Det är viktigt att vi får svart på vitt var de kan få information som vill förkovra sig och bidra med den kompetens som så väl behövs i samhället.

Fru talman! Framför allt skulle väl inte min norska räcka till att ge ett svar av den arten. Det svar jag har gett — jag upprepar det nu för tredje gången, men det är inte mitt fel utan Björn Samuelsons som fortsätter att ställa frågan — är att det finns anvisningar om de principiella riktlinjerna beträffande utbildning för legitimation som psykoterapeut. Det finns en skyldighet för socialstyrelsen att tala om var det brister, om någon ansöker om kompetensbevis och inte får det. Jag har gjort den bedömningen i mitt första, andra, tredje och fjärde svar, att det här förhoppningsvis räcker. Är det inte så, skall vi återkomma.
Fru talman! Jag tycker att det sista svaret var det redigaste av alla. Jag tackar för det beskedet.

Fru talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag tänker medverka till att diskrimineringen av homosexuella tas upp under ESK-processens uppföljningsmöte i Helsingfors. Sverige tog i ett anförande vid ESK-mötet i Moskva i september 1991 om den mänskliga dimensionen upp denna fråga. Vår delegation uttryckte då Sveriges starka förhoppning att all kriminalisering och statlig diskriminering av homosexuella snart skulle höra till det förgångna. Vi kommer att undersöka förutsättningarna för att på nytt ta upp denna fråga vid ESK:s uppföljningsmöte i Helsingfors.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. 18-19 medlemsländer inom ESK har straffbelagt homosexualiteten. Det strider mot de mänskliga rättigheterna. Det tror jag att utrikesministern och jag är överens om. Vad det nu handlar om är att i Helsingfors få en precisering i dokumentet av att också homosexuella skall omfattas av de MR-principer som man har anslutit sig till. Anser utrikesministern att det finns några hinder för att få upp denna fråga i Helsingfors och få denna precisering av MR-frågorna i ESK-dokumentet? Jag tycker att det var bra att Sverige agerade i Moskva förra hösten. Det var alldeles utmärkt, men jag tror att Sverige nu måste ta nästa steg och försöka få upp frågan på det sätt som jag nämnt.
Fru talman! Jag har redovisat vår principiella inställning och det som Sverige tidigare har gjort. Beträffande den fråga som Bertil Måbrink nu ställer, om det finns några hinder, vill jag svara att den fortsatta processen i Helsingfors får utvisa om det finns några sådana. Jag känner inte till att det skulle finnas hinder i dag. Frågan kommer att anhängiggöras hos den svenska delegationen. Vi får se hur vi kan föra den vidare på det sätt som diplomatiskt sker inom ramen för processen. Jag känner som sagt inte till några hinder, men ESK-mötet är ju vid sin begynnelse. Vi får ta med denna fråga, så får vi se vad vi kan göra.
Fru talman! I Moskva agerade ILGA, de homosexuellas internationella organisation, väldigt aktivt och lade fram en text, som jag skall be att få läsa upp: ”De deltagande staterna anser att rätten för envar att leva i överensstämmelse med hennes eller hans sexuella inriktning är en grundläggande mänsklig rättighet och kommer att vidta åtgärder för att undanröja och förebygga diskriminering av personer vilken grundas på deras sexuella inriktning. Uttrycket ”sexuell inriktning” betyder sexuell dragning till en person av samma kön, eller motsatt kön, oaktat om det kommer till uttryck i en fysisk eller känslomässig form.” Det är en sådan precisering som man vill ha in i MR-dokumentet. Hur ser utrikesministern på en sådan formulering? Kan Sverige ta ett initiativ och arbeta för det?

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Frågan är aktuell. Det är bra att få utvecklat var regeringen står. Tidigare erkände Sverige — efter viss tövan, måste jag säga — Kroatien och Slovenien som självständiga stater. Nu har regeringen att ta ställning till likartade spörsmål, inte bara när det gäller Makedonien, som min fråga gällde. Makedonien slåss i dag återigen för sin egen självständighet. Man kämpar för ett internationellt erkännande. Som utrikesministern vet är ju problemen många. Inflationen är i det närmaste galopperande. Det råder råvarubrist och brist på bensin, olja, matvaror och vissa mediciner. Man talar t.o.m. om hungersnöd. Strategin från Belgrads sida tycks vara att tvinga Makedonien på knä för att man skall få in Makedonien i ett Storserbien eller i ett Minijugoslavien. Här borde Sverige och den svenska regeringen agera kraftfullare och mer öppet stödja Makedoniens rätt till självständighet. Dessutom bör man ha en hög beredskap för ett formellt erkännande. Utrikesministern var själv inne på att Makedonien uppfyller de formella kriterier som man från Sverige ställer upp. Den bedömning som ledande politiker i dag gör — inte bara i Makedonien utan även på annat håll — är att ett inernationellt erkännande också skulle kunna verka stabiliserande i regionen.

Fru talman! Om Jan Bergqvist vill diskutera den ekonomiska politikens uppläggning skall jag med glädje göra det. Jag hade nyligen en diskussion i kammaren med andra företrädare för Jan Bergqvists parti. Och jag är fullt medveten om att Jan Bergqvist har en helt annan syn på den ekonomiska politiken än jag. Min slutsats av det som nu sades är att Jan Bergqvist egentligen vill att regering och riksdag skall fatta beslut om alla priser, löner, aktieutdelningar, hyror och liknande, dvs. ekonomiska ersättningar i hela samhället. Detta vore ett utomordentligt stort steg tillbaka från den relativt väl fungerande ekonomi som vi har i Sverige. System av sådant slag har prövats i andra länder, och där är man nu på full flykt ifrån dessa system, just därför att de medverkar till att skapa betydande arbetslöshet och stora välfärdsförluster. Jag anser, vilket framgår av mitt svar, att priser, löner, hyror, aktieutdelningar och andra liknande ersättningar bör beslutas av de involverade. I fråga om aktieutdelningar handlar det om förslag från styrelsen till bolagsstämman. I fråga om löner handlar det om avtal mellan arbetsmarknadens parter. Och i fråga om hyror handlar det om avtal mellan involverade parter. Jag tycker alltså att detta är en fråga som icke vare sig Jan Bergqvist eller jag bör lägga oss i. Det skulle föra över i en ekonomi, som på ett avgörande sätt skiljer sig från en väl fungerande marknadsekonomi. Det skulle innebära en stor förlust just för de människor som vill ha jobb.
Fru talman! Vad jag vill är att regeringen omedelbart i papperskorgen skall kasta sina planer på att ytterligare sänka skatten för aktieägarna och att helt avskaffa förmögenhetsskatten för aktieägare och andra kapitalägare. Detta går bara inte ihop, Anne Wibble. Anne Wibble hänvisade till den ekonomiska debatten. Där sade hon följande: ”Man skulle kunna få större omedelbar effekt — här skulle jag vilja ställa en fråga till Allan Larsson — om man också kunde använda flerskift, helgarbete och liknande, utan det kraftiga tillägg för obekväm arbetstid som finns i reglerna i dag. Jag tycker att det är djupt beklagligt. Det går ut över de arbetslösa som inte får något jobb att vissa fackliga organisationer tycks måna mer om OB-tilläggen än om jobben.” I detta sammanhang är finansministern alltså ute och fördömer OB-tilllägg, som hon anser vara alldelels för höga. Men när det gäller aktieutdelningar, som aktieägarna nu tar ut i ett läge då man kastar folk ut i arbetslöshet, har hon ingenting att säga annat än att det är främmande för henne att hon skulle behöva uttala sig om den saken. Detta är ett upprörande förhållande, och jag tycker att det hade varit rejält och riktigt om landets finansminister också hade sagt detta.

Fru talman! Låt mig upprepa det som jag nämnde och som Jan Bergqvist rimligen borde vara något så när införstådd med: Aktieutdelningar utgör en mycket liten del av ersättningen i olika företag. Genomsnittligt har avkastningen uppgått till ungefär 3 Jo per år. Jag tror uppriktigt sagt inte att Jan Bergqvist har någon riktigt bra föreställning om vilka små möjligheter som skulle erbjudas om man under ett år avstod från aktieutdelning. Då skulle man långsiktigt försämra företagens möjligheter att över huvud taget skaffa sig riskkapital, som medverkar till att ge fler människor jobb. Den principiella uppfattning som jag har givit uttryck för här är precis densamma som när det gäller OB-tilläggen, som Jan Bergqvist jämförde med: Detta är en fråga för parterna. Det har jag upprepat ganska många gånger på frågor som ställts av många av Jan Bergqvists partivänner. Aktieutdelningen är en fråga för styrelsen och bolagsstämman i företaget. Om båda dessa saker gäller att det skall så vara.
Fru talman! Det är en fråga för parterna, ja. Men finansministern hade ändå en väldigt bestämd uppfattning om det här med OB-tilläggen. När det gäller aktieägarna har hon inte motsvarande bestämda uppfattning. Anne Wibble säger att jag inte har någon föreställning om hur mycket det gäller. Jag vet ju att det i de 90 företag som jag åberopat i min fråga handlar om en utdelning på mellan 9 och 10 miljarder kronor. Finansministern sade sedan att vi behöver investeringskapital. Ja, visst behövs det. Men skrinlägg då planerna på att sälja ut de statliga företagen på aktiemarknaden! Det kommer att dammsuga marknaden på det riskvilliga kapital som kan ställas till företagens förfogande för utbyggnad. Det sämsta vi kan göra i den situation som vi får framöver är att kasta ut de statliga företagen för försäljning och därmed beröva de andra, privata företagen möjlighet att bygga på sitt kapital.
Fru talman! Jag är helt medveten om att Jan Bergqvist anser att det är bra att staten äger företag. Jag har motsatt uppfattning. Jag tycker att det i en marknadsekonomi är bra att det finns privata ägare till företagen. Staten har en helt annan roll — staten bestämmer reglerna, och som domare skall staten sedan inte vara med och spela i något av lagen. Om jag får dra en politisk slutsats av det som Jan Bergqvist hittills har sagt vill jag säga att det mycket starkt liknar det förslag som den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen under våren 1990, den s.k. stopp-propositionen, där man föreslog lönestopp, strejkstopp, hy resstopp, aktieutdelningsstopp, prisstopp och möjligen ytterligare något stopp. Om detta är den politiska slutsats som Jan Bergqvist drar av sina olika utläggningar är jag mycket glad och tacksam över att vi inte inte har samma uppfattning.
Fru talman! Vi har säkert olika uppfattningar i en lång rad samhällsfrågor, inkl. frågan om statliga företag, som Anne Wibble nämnde. Men även om Anne Wibble har en mer negativ syn på att samhället kan äga våra basindustrier, osv., borde hon ändå tänka sig för i sin roll som finansminister. Om man nu kastar ut de statliga företagen på marknaden för att sälja dem betyder det att marknaden dammsugs på riskvilligt kapital, som de privata företagen kan behöva för att klara en utbyggnad eller investeringar. Det blir inte mycket kvar för de övriga till att bygga ut verksamheten eller få ytterligare riskvilligt kapital. Den saken borde finansministern fundera över — det är en viktig fråga.
Fru talman! Jan Bergqvist kan vara alldeles lugn — vi funderar mycket över frågor av den karaktär som Jan Bergqvist nu tar upp. En av de slutsatser som jag drar är att det är oerhört angeläget att öka det privata sparandet, så att det blir större tillgång på riskkapital. Därutöver skulle det vara utomordentligt angeläget att få in utländskt riskkapital i Sverige. Det når man inte genom att lagstiftningsvägen eller på annat sätt begränsa avkastningen på detta riskkapital — det skulle vara en oerhört negativ åtgärd med utgångspunkt i att det är önskvärt att anskaffa riskkapital så att företag kan investera och ge fler jobb.
Fru talman! I den skriftliga fråga som jag lämnade in förra veckan frågade jag vilka politiska slutsatser som finansministern drar av det förhållandet att aktieutdelningarna är oförändrade eller i vissa fall t.o.m. höjs i företag som går sämre och som samtidigt avskedar människor. Vi har då fått veta att det är fullständigt främmande för finansministern att ha någon som helst uppfattning om detta — jag har i andra sammanhang inte uppfattat finansministern som någon pastor Jansson. Men låt mig för min del redovisa den politiska slutsatsen av detta. Den är: Lägg bort planerna på att sänka skatten på aktieutdelningar från 30 till 25 90! Lägg bort planerna på att avskaffa förmögenhetsskatten! Det är inte sådana reformer som vi behöver för framtiden — vi behöver reformer för arbete och utveckling.
Fru talman! Jag är väl införstådd med att Jan Bergqvist och hans parti motsätter sig alla typer av skattesänkningar. Jag beklagar det — jag tror att det är en av de saker som just skulle driva utländskt intresse från Sverige och medverka till att förlänga dagens problem på arbetsmarknaden. Min principiella uppfattning är, som jag har sagt nu ett par gånger, att pris

Fru talman! Jag tackar biståndsministern för det långa, utförliga svaret. Min uppfattning är — jag bygger den på Amnestys rapporter — att ingen förbättring har skett när det gäller de mänskliga rättigheterna i Kina sedan massakern på Himmelska fridens torg 1989. Det finns, som biståndsministern här nämnde, tecken, men det är ju så litet! Men det är klart att man kan gripa tag i varje sådant litet halmstrå och positivt tänka att utvecklingen kanske kan gå i demokratisk riktning och att de gamla herrarna så småningom också kan komma att få sin dom av folket för alla de brott som de under årtionden har begått mot de mänskliga rättigheterna. Det handlar också om Tibet, som fortfarande är ockuperat av Kina — den kinesiska ockupationsmakten går fram med brutalitet mot det tibetanska folket. Där har inte heller skett någon förbättring. Jag förstår att Världsbanken ger ett visst bistånd till Kina. Det är mycket konkret uttryckt på vilka områden det sker, och där kommer Sverige naturligtvis inte undan — vi är medlemmar i Världsbanken och ger bidrag till dess verksamhet. Jag förstår problematiken där när det gäller det multilaterala biståndet.

Fru talman! Jag tror inte att det egentligen råder några delade meningar mellan Bertil Måbrink och mig när det gäller vad som har skett eller sker i Kina. Vad jag sade i mitt svar var inte att de vederstyggliga dissidenträttegångarna och avrättningarna nu skulle ha upphört. Jag sade bara att vissa ljuspunkter nu kan skönjas — tecken finns på att oliktänkande har vissa möjligheter att nu ge uttryck för uppfattningar. Jag kan hålla med om att det verkligen är fråga om ”vissa”. Jag sade också att det är fråga om ”svaga” ljuspunkter. Men vi kan väl, Bertil Måbrink, ändå vara överens om att det i det nattsvarta mörkret trots allt ligger någonting positivt i att konformismen och förtrycket nu är av den arten att folk ändå vågar och börjar ge uttryck för att man tycker något annat än den totalitära regimen. Jag menar att man alltid öppet och ärligt måste våga resonera om hur man bäst påskyndar en konkret liberalisering. Gör man det genom att enbart på åskådarplats sitta och vänta på att de krafter som vill rätta, fria och öppna så att säga skall få egen syresättning, eller kan man kanske rent utav genom vissa kontaktet på något sätt hjälpa den här typen av frihetskämpar och påskynda den politiska pluralismen? Jag tror att Bertil Måbrink och jag är ganska överens om att det vi gör i Vietnam ändå är rim och reson. Vi tror ju att satsningen på marknadsekonomi, på den ekonomiska pluralismen, där skall bringa fram den politiska pluralismen. Det är väl ändå inte helt otänkbart att samma mekanismer kan komma att göra sig gällande i Kina.

Fru talman! Jag håller verkligen med Bertil Måbrink om att man inte skall stoppa allt besöksutbyte. Vi måste se till att det finns ett fönster öppet, genom vilket vi kan komma till tals. Nu kommer jag och andra att få möjlighet att samtala med den grupp som för närvarande är i Sverige. Jag kommer under samtalen naturligtvis att ta upp MR-förhållandena och det som sker i Kina och som vi här har utbytt åsikter om. I det sammanhanget måste man naturligtvis fundera över om man inte rent av kan komma längre om man inte enbart nöjer sig med att tala utan också är beredd att vidta vissa åtgärder. Bertil Måbrink frågar om man inte skulle kunna stötta dessa MR-grupper, dessa dissidenter, med bistånd, men jag måste, fru talman, säga att jag tror att det är väldigt svårt. Däremot kanske man skulle kunna stötta dem indirekt på något sätt.

Fru talman! Jag håller med Bertil Måbrink om att man naturligtvis måste vara uppmärksam när man tar emot den här typen av grupper, men jag kan försäkra Bertil Måbrink om att vi vet vad vi skall tala med gruppen om.
Fru talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig vilka insatser regeringen förbereder för att förebygga den befarade svältkatastrofen i södra Afrika. De första signalerna om en omfattande torka i södra Afrika fick vi i januari. Därefter har vi genom SIDA:s biståndskontor och från FN fått en klarare bild av situationen land för land. Det har vid dessa kontakter framkommit att situationen är utomordentligt allvarlig och att den förvärrats under februari och mars. Det står således klart att torkan i södra Afrika har en sådan omfattning att den kommer att förorsaka en allvarlig kris vad avser spannmålsförsörjningen. I regionen bor ca 90 miljoner människor. Den stora folkmängden i kombination med svaga ekonomier och outvecklad infrastruktur samt stora flyktingströmmar gör att effekterna av torkan kan bli förödande. Någon komplett och tillförlitlig bild av spannmålsförsörjningen i de olika länderna finns ännu inte. FN:s jordbruks och livsmedelsorganisation och World Food Programme har i uppdrag att snarast inkomma med en mer detaljerad rapport om försörjningsläget. I samband med detta kommer en delegation att den 23 mars inleda en omfattande resa i regionen i syfte att kartlägga skördeutfallet och omfattningen av planerad import samt fastställa behovet av livsmedelsbistånd. I uppdraget ingår även att undersöka infrastrukturens kapacitet i de olika länderna. En första rapport därifrån beräknas föreligga i början av april. Enligt den preliminära bedömning som FAO har gjort kommer ca 6 miljoner ton majs att behöva importeras till en kostnad av 10-20 miljarder kronor. Till denna kostnad skall läggas kostnaderna för transporter, distribution, magasinering, m.m. av importerade livsmedel. Katastrofinsatsen är således inte begränsad till att enbart omfatta livsmedel utan inbegriper insatser i infrastruktur och mottagningskapacitet. Även Världsbanken står i beredskap att ställa resurser till förfogande för omedelbara inköp. Sverige har genom sitt stora engagemang på biståndsområdet i de drabbade länderna ett särskilt ansvar att hjälpa till. Samtidigt måste vi inse att katastrofsituationen är av en sådan omfattning att det kommer att krävas mycket stora insatser för att undvika en svältkatastrof. Av det skälet stödjer vi en samordnad internationell aktion. Vi har också varit i kontakt med FN:s nye katastrofsamordnare Jan Eliasson och uttryckt vår oro över situationen samt föreslagit att han sammankallar till ett internationellt möte med givare och berörda länder snarast efter det att FAO/WFP presenterat sin rapport. Från svensk sida har SIDA inlett förberedelser för hur vi skulle kunna medverka i en sådan bred, internationell aktion.
Fru talman! Jag tackar Alf Svensson så mycket för ett utförligt svar. Det är ytterst allvarliga rapporter som nu kommer om livsmedelssituationen i södra Afrika. Den hårda torkan riskerar att leda till en mycket omfattande svältkatastrof i länder där människorna redan är mycket hårt drabbade. Helt klart behövs en stor internationell aktion, och en sådan planeras också, som vi har läst. Jag menar att det finns en risk med att nu avvakta med insatser. Vi vet hur intresset är fokuserat på andra delar av världen — det forna Sovjet, Östeuropa m.fl. områden liksom för övrigt området runt Afrikas horn, där en svältkatastrof också kan konstateras och är mycket allvarlig. Jag vill nu framhålla just södra Afrika, där Sverige genom sitt långvariga och nära samarbete har ett särskilt ansvar. Vi har kännedom om dessa länder, och vi har kanaler. Tyvärr har regeringen i budgetpropositionen skurit ner landramarna till just de här länderna. Det gäller kanske framför allt Mogcambique och Tanzania, men en urholkning av landramarna har skett även i fråga om Zimbabwe och Namibia genom att summorna för dessa länder har förblivit oförändrade. Detta är synd, eftersom katastrofförebyggande arbete med fördel kan ske i samband med eller i anslutning till det reguljära samarbetet. Jag ställde med avsikt frågan om det förebyggande arbetet, inom vilket vi bilateralt kan göra insatser. Jag skulle gärna vilja att biståndsministern något ytterligare kommenterade detta.
Fru talman! Jag kan hålla med Lena Hjelm-Wallén om att det ligger en risk i att ”avvakta”, som Lena Hjelm-Wallén uttryckte det. Jag tycker emellertid knappast att regeringen skall bli beskylld för att avvakta. Jag sade i mitt svar att en delegation den 23 mars kommer att inleda en omfattande resa, och jag tror inte att vi har delade meningar om att det är klokt att försöka samordna dessa insatser, eftersom mottagningskapaciteten, som jag också nämnde, inte alltid är den man kunde önska. När Lena Hjelm-Wallén talar om landramarna förmodar jag att det är Mogcambique som avses. Lena Hjelm-Wallén kan ju omöjligt mena att vi har skurit ner landramen när det gäller exempelvis Zambia — det förhåller sig ju precis tvärtom. Men jag är också helt övertygad om att min företrädare är väl underkunnig om att det inte bara handlar om landramar. För innevarande budgetår går exempelvis 325 milj.kr. utöver landramen till övrigt bistånd till Mogambique; landramen var alltså 475 milj.kr. Jag kan försäkra om att vi inte på något sätt sitter passiva bilateralt. Men vad gäller den här stora katastrofinsatsen för hela den här regionen tror jag — ja, jag är faktiskt övertygad om — att det är klokt att se till att den är internationellt samordnad.

Fru talman! Jag är litet förvånad över att Lena Hjelm-Wallén säger att det skall bli fråga om en minskning till dessa länder. Jag repeterar att det faktiskt är fråga om en ökning. Titta på Zambia! Som vi alla mycket väl vet behövs det också vissa signaler till ett land som Mocambique. Jag står mycket frankt fast vid att det landet nu behövde en signal, och jag menar faktiskt att också Tanzania, även om det inte är ett land som är involverat i den här problematiken, nu behövde en signal om att det också fordras krafttag i dessa mottagande länder, så att det bistånd som kommer dit gör största möjliga nytta. Jag kan försäkra Lena Hjelm-Wallén om att jag allt oftare möter biståndsarbetare som tackar för att vi gav den här signalen. Låt mig också till slut säga att SIDA ju i Maputo faktiskt har en katastrofhandläggare på plats, och de vi har verksamma i biståndsarbete där nere sitter som jag sade tidigare inte med armarna i kors, utan de är naturligtvis beredda på att göra en bilateral insats.
Fru talman! Jag vet att vi har biståndsarbetare som arbetar dag och natt på ett mycket fint sätt. Men det är ju så, och det vet Alf Svensson, att man drar ner på det reguljära biståndssamarbetet. Det är alldeles tydligt vad gäller Tanzania och Mocambique, men det sker även, realt sett, i fråga om Zimbabwe och Namibia. Däremot har jag inte nämnt Zambia, eftersom jag vet att det i det sammanhanget har skett en viss ökning. När man i en sådan här situation genomför en neddragning av det reguljära biståndet, bör man se till att kompensera länderna på andra anslag. Ett sätt skulle kunna vara att ge Mocambique skuldlättnader, att Mogambique får delta i det bistånd som avser skuldlättnadsåtgärder. Det har Mogambique fått göra under många år, men i år har Mocambique inte ingått i kretsen av länder som fått detta bistånd. Kan biståndsministern tänka sig att ändra på den inställningen?
Fru talman! Jag vidhåller att det är farligt för mottagarländerna om de kan sitta nästan passivt och vänta på biståndet från ett givarland, i det här fallet Sverige. Man har bara att räkna upp det med inflationen. Man har det som i en liten ask. Jag tror att det behövs en ömsesidig kommunikation när det gäller mottagarländerna för att biståndet skall ge effekt för befolkningen. Det är faktiskt en politik som jag tänker försöka att driva så långt jag förmår även fortsättningsvis. Med all vänlighet måste jag i det här sammanhanget få säga att den här regeringens biståndsbudget är vidare än den förra regeringens, eftersom östbiståndet har lyfts ut. När det gäller frågan om neddragning av landramar — och det har jag mycket klart uttryckt i budgetpropositionen — är det inte enbart dessa det handlar om. Det finns resurser att på det ena eller andra sättet bistå olika länder också i Afrika.
Fru talman! Jag noterade att biståndsministern inte ville, eller kanske förhoppningsvis glömde att, svara på min fråga om skuldlättnadsåtgärder för Mocambique. Det skulle vara mycket bra om jag kunde få ett svar på det. Jag delar naturligtvis principiellt ståndpunkten att det inte skall utgå något automatiskt bistånd till något land. Man skall göra prövningar vid varje tillfälle för att det skall vara så effektivt som möjligt. Men dessa signaler till regeringar kan man ju ge på litet olika sätt. Det behöver inte vara att man mycket kraftigt drar ner på summor, om man inte ser att man får ut ett effektivt bistånd av det. I fallet Mocambique är det alldeles nödvändigt att man nu gör extrainsatser som vida överskrider den neddragning som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen.

Fru talman! Hindren för att göra en förändring kan inte vara oöverstigliga. Om man begränsar förändringen till kommunalt förtroendevalda och nämndemän är det ganska enkelt avklarat. Jag hoppas att den utredningsman som statsrådet har tillsatt kommer med ett bra förslag i slutänden.

Jag får än en gång påminna om att den medgivna taletiden tyvärr sedan länge är förbrukad.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Lidande under världens högsta skattetryck har under den senaste tioårsperioden en lång rad svenskar flyttat utomlands, och med dem har många miljarder kronor i stället satts att arbeta i det nya landet. De väsentliga skattelindringar som den borgerliga regeringen redan har genomfört har inte bara bromsat utflyttningen utan även lett till att många tidigare utflyttade nu sett det meningsfullt att återvända hem. I samband härmed uppstår det problem som jag har tagit upp i min fråga. Ekonomiska rådgivare till dessa svenskar med återflyttning som mål har varnat för riskerna att skattemyndigheterna vid alltför snabb hemflyttning skulle betrakta utlandsvistelsen som skenskrivning. Rekommendationer som lämnats har varit att utlandsvistelsen åtminstone bort vara tre år. Det kan knappast vara i någons intresse att sätta käppar i hjulet för dem som nu vill återvända hem efter att helt legalt ha flyttat ut. Jag har väckt frågan, inte för att försöka pressa fram något förslag till lagändring — som jag heller inte tycker är motiverat — utan för att få Bo Lundgrens syn på problemet. Enligt reglerna för hur frågor formuleras måste emellertid frågan innehålla er begäran om konkreta åtgärder. Kontentan av vår dialog torde vara att både Bo Lundgren och jag har fullt förtroende för skattemyndigheternas handläggande av dessa frågor. Har bara gällande bestämmelser följts tror jag inte den hemflyttade behöver känna någon oro för skenskrivning, även om utlansvistelsen råkat vara en kortare period än tre år. Jag tycker att det är värdefullt att dessa regler upprepas från riksdagens talarstol. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Det här är en central diskussion i svensk företagsamhet i dag. 96 20 av företagen lär vara företag som har mindre än 200 anställda. Det är en mycket stor koncentration till mindre och medelstora företag. Man har en ganska svag produktutveckling och samtidigt idéläckage till omvärlden, inte minst till Japan där man kanske bättre kan ta vara på idéerna än vad vi kan göra. Det är viktigt att man skiljer på de insatser vi gör för forskning och för att stödja uppfinnare. Det är en viss skillnad mellan dessa två begrepp. Torbjörn Larsson, VD i Svenska Uppfinnareföreningen, skrev en artikel för ett tag sedan i Ny Teknik. Jag tror att artikeln var rubricerad Uppfinnandet är forskningens moder. Tillsammans med Kenth Skårvik väckte jag en motion till riksdagen, som har hamnat i näringsutskottet, som just handlar om riskkapitalförsörjning och industriell förnyelse. Vi pekar där på möjligheterna att länka ihop personlig kompetens och kapital. Kapitalstarka människor skulle kunna ingå med sitt kapital i en fond och dessutom ställa sin egen kompetens till förfogande. I Kalmar län, som jag kommer ifrån, finns många små och medelstora företag och en mycket låg egen utvecklingskapacitet. Förutom att det behövs riskkapital är det mycket viktigt att de lokala högskolorna hjälper till, stöttar, utbildar och höjer kompetensen i företagen, så att man får en större beredvillighet till utveckling. På det viset kan man få in nya produkter. Jag tror således att det är en central punkt att stödja innovativ verksamhet. Jag tror inte att de åtgärder som regeringen har vidtagit är tillräckliga, och Per Westerbergs svar andas också att det kommer mera.
Fru talman! Det är riktigt att det vi har hunnit med hitintills inte är tillräckligt. Mycket av det vi skall göra på riskkapitalmarknaden, för små och medelstora företag, är sådant som enligt beredningskraven i svensk lagstiftning tar viss tid att få fram. Det är därför förslagen om s.k. egenkapitallån och villkorslån, som vi har arbetat för länge, först kan komma till hösten. Prövningen tar den tid den tar. Kortsiktigt har vi överfört mer kapital än vad som från början var tänkt till de s.k. statliga riskkapitalföretagen. De företagen kommer att privatiseras genom avvecklingen av löntagarfondssystemet, men de har kortsiktigt ändå bidragit till att ge en viss lättnad. Vidare vill jag säga att den politik som har förts med mycket hård beskattning av småföretagen, förmodligen den hårdaste i västvärlden, har gjort att Sverige har haft ett förhållandevis litet nyföretagende, och vi har framför allt mycket få tillväxtföretag som har fått växa. Vi har en getingmidja i företagsstrukturen. Vi har därför haft en liten förmåga att bygga upp det genuina riskkapitalet i företagen, och vi har haft en liten förmåga att starta den typ av venture capital-företag med villkorslån för småföretag som finns i många andra länder. De har varit förbehållna storföretagen i Sverige. Till sist, vi gör vad vi kan för att så snabbt som möjligt skapa de grundförutsättningar som jag tror är en absolut nödvändighet för att få ett starkt småföretagande och framför allt för att få i gång tillväxtföretagen.
Fru talman! Jag är helt övertygad om det. Det är på något sätt en ödets ironi att vi har hamnat i den kolossala lågkonjunktur som vi befinner oss i, där otåligheten självfallet är mycket stor hos småföretagarna och framför allt hos dem som jobbar med innovativ verksamhet. Det är väl ändå så att de aviserade EKH-lånen inte automatiskt tillfredsställer dessa behov. Helst skall man kanske ha en eller ett par goda balansräkningar bakom sig för att uppfylla de rimliga former av säkerhet som kreditgivarna ger. Jag håller med Per Westerberg om att det är bättre med en större privat riskkapitalmarknad, men jag tror också att staten kan ha den funktionen att den utgör ett slags garant och en stiftare av fonder, som sedan drar åt sig privat riskkapital. Bankväsendet har ju egentligen inte, vare sig tidigare eller i dag, gett några krediter till innovativ verksamhet.
Fru talman! Man skall, precis som har sagts här, skilja mellan lånekapital och genuint riskkapital. Bankerna skall ge lånekapital som stöttar riskkapi talet, men det är pengar som skall betalas tillbaka, och det skall inte vara ett direkt risktagande. Det är just riskkapital som det har varit brist på. Jag vill bara rent allmänt nämna att de s.k. egenkapitallånen avser just nyföretagande och nyetablering av företag. Om man kan påvisa en bra affärsidé, en bra produkt, skall man på förmånliga villkor kunna få dessa lån och samtidigt begåvas med någon form av bollplank eller en mentor. Det är det som har varit så framgångsrikt i Västtyskland och som har gjort att man där har ett nyföretagande som ligger nästan dubbelt så högt som i Sverige. Jag tror inte att detta allena gör allt, men det kan vara en komponent som stärker nyföretagandet i Sverige.
Fru talman! Jag håller helt med om det. Svenska uppfinnareföreningen har i flera olika sammanhang visat på vägar där man kan gå fram och där man specifikt, förutom att ta vara på sina egna medlemmars intressen, ser problemen med de långa utvecklingstiderna för nya produkter. Man har också beskrivit den tidigare byråkratin, och man har ställt begrepp som dynamik mot byråkrati, risktagande mot säkerhet, entreprenörskap mot myndighetsutövning, osv. Det är också en mycket viktig uppgift för regeringen att ta itu med denna byråkrati, att riva ned den och göra det hela litet enklare. Stöd till personer i form av utbildning och utveckling är naturligtvis lika viktigt som produkterna, som Per Westerberg sade. Det vore bra om SUF kunde få en mera central roll vad det gäller att utforma själva arkitekturen i riskkapitalförsörjningen, då man där har en samlad kompetens som kan komma mycket väl till pass.

Fru talman! Vi är helt överens om det. Jag tror också att det centrala är just detta att man länkar den kompetens som finns vad det gäller att driva företag och kapitalet i de nya företagen. Det är naturligtvis ingen självklar het att en innovatör dessutom besitter kunskaper i management och att driva företag, och det är därför mycket viktigt att få stödet via denna kompetens.

Fru talman! Jag ser naturligtvis det här som en liten öppning, för så sent som för 14 dagar sedan var det absolut stopp för ytterligare pengar från naturvårdsverket. Om de kontakter som Olof Johansson nu åberopar har lett till en uppluckring är det oerhört positivt. De berörda kommunerna är alltså beredda att ta sin beskärda del av ansvaret — det är klart uttalat — och de kommer att satsa ytterligare. Nu ankommer det väl ändå litet på de statsmakter som har skapat dessa mycket kraftfulla instrument, som är nödvändiga för sjöns räddning, att bidra med ekonomiska resurser för att slutetappen skall klaras. Det har satsats 100 milj.kr. från staten, på regional och på kommunal nivå, och är det då inte slöseri att avbryta projektet några få meter från målsnöret?

Fru talman! Jag bara noterar att det är självklart att jag åberopar den ansvariga myndighetens bedömning på den här punkten.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieminister Hellsvik för svaret. Det var ganska förbryllande att i de tidiga morgonnyheterna få höra att tillståndet på svenska häkten, det var främst Kronobergshäktet som utpekades, var så undermåligt att det tilldragit sig kritik från Europarådets kommitté. Man måste naturligtvis se allvarligt på sådan kritik. Jag har alltid trott att tillståndet i Sverige när det gäller både häkten och fängelser varit betydligt bättre än på de flesta andra håll i världen. Det har ofta påpekats, inte minst i svenska massmedia, att man gärna söker sig till Sverige just på grund av den humana behandling som vi här har på våra häkten och i våra fängelser. Jag vet att även polispersonal och annan tjänstgörande personal på Kronobergshäktet måste ha samma bekymmer med dålig ventilation och små utrymmen. Den personalen arbetar dagligen i många år under dessa förhållanden. Många frågor får en oerhört stor genomslagskraft. Det gäller speciellt om man gör uttalanden från instanser som Europarådet eller FN, dvs. organisationer Sverige annars alltid helhjärtat stöder. Det är därför mycket glädjande att höra att justitieministern har denna fråga under observation och att de missförhållanden som råder kommer att rättas till. Jag är glad över att man nu påbörjar en ombyggnad av Kronobergshäktet. Jag hoppas att det även medför bättre lokal och ventilationsförhållanden för den personal som arbetar där. Jag har också själv konstaterat att rastgården är liten och trång. Jag är mycket tacksam över att den frågan löses. Det är inte en bra situation att ha en så liten rastgård i ett modernt häkte.

Fru talman! Jag är mycket glad över det senaste tillägget. Det bekräftar min tro att vi inte är så dåliga i Sverige. Jag är tacksam över att få höra att justitieministern har undersökt hur förhållandena nu ser ut i Sverige. Det är litet trösterikt att höra att vi är nr 1 i undersökningen. Jag är nog benägen att hålla med om att vi i det stora hela har klarat oss ganska väl. Jag är tacksam över att justitieministern håller ett öga på detta och tackar för svaret. Återupptagna förhandlingar

Herr talman! Ingela Mårtensson har med anledning av vissa pressuppgifter frågat mig hur jag har berett ett ärende rörande närmare kontakter med NATO-ländernas samarbetsgrupp för försvarsmateriel. I frågan hänvisas till vad som sägs i regeringens nyligen framlagda proposition om totalförsvaret om samarbete på det försvarsindustriella området. Det hävdas också att detta är en betydelsefull kursändring i säkerhetspolitiken som borde vara föremål för ställningstaganden i riksdagen.

I likhet med annan svensk industri är försvarsindustrin beroende av internationellt teknologiutbyte och behöver på olika sätt delta i det internationellla tekniksamarbetet.

Jag har uppfattningen att denna grundsyn har en bred parlamentarisk förankring. Överväganden om allmänna kontakter med existerande samarbetsorgan i Europa på det försvarsmateriella området förekom således redan under den tidigare regeringen. Mot bakgrund av nu pågående process avvaktar vi materielverkets rapport till regeringen om de inledande kontakterna med IEPG med förslag till fortsatta åtgärder. Riksdagen kommer att kunna ta ställning till regeringens förslag och bedömningar i denna fråga enligt den nämnda propositionen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Men jag måste säga att jag blev något förvånad när jag läste artiklarna i fråga i Svenska Dagbladet, där det stod att Sverige som första land utanför NATO lämnat in en begäran om närmare kontakter med NATO-ländernas samarbetsgrupp för försvarsmateriel. Än märkligare är det att det i propositionen sägs att man skall överväga. Men att tala om att överväga är en helt annan sak än uppgifter om att det redan har begärts sådana här kontakter med IEPG-gruppen. Vidare säger Anders Björck här att IEPG-gruppen är helt fristående från NATO:s organisation. Men faktum är att det är NATO-länderna, utom Island, som utgör den här gruppen. Det är ministrar från NATO-länderna som styr gruppen. Då väljer man trots allt att samarbeta med en allians. Jag tycker att detta är att helt ändra kursen jämfört med vad som gällt tidigare. Förut har ju framhållits att vi skall ha en egen försvarsindustri för att vi skall kunna vara oberoende och för att vi själva skall kunna tillverka våra vapen. På det sättet skall vi kunna vara trovärdiga när det gäller vår alliansfrihet. Men plötsligt skall vi samarbeta med en militärallians. Det är en total kursändring, som jag ser saken. Därför tycker jag att det är rimligt att en debatt förs om detta innan man från försvarsdepartementet går in med en begäran — såvitt jag förstår står också Anders Björck bakom denna begäran — om ett sådant här samarbete. Tidigare har man ju sagt att man skall överväga. Det är skillnad mellan att överväga och att, utan att ens tala om det, gå in med en begäran om kontakter med nämnda grupp.

Herr talman! Jag upprepar: Om Ingela Mårtensson innan hon ställde frågan hade läst vad riksdagen har uttalat, skulle hon inte ha behövt föra denna debatt. Om hon hade lyssnat på mitt svar, skulle hon ha hört att det som har gjorts är att kontakt tagits av försvarets materielverk i syfte att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för Sverige etc. Jag upprepar: undersöka möjligheterna och förutsättningarna. Man måste väl i rimlighetens namn i enlighet med riksdagsbeslutet få på tjänstemannanivå fråga den organisation det rör vilka möjligheter till fortsatta kontakter som finns. Jag kan försäkra att det är uteslutande detta som har skett. Jag har sällan varit med om något ärende där riksdagen så klart har gett besked om vad den tycker som i just det här fallet.
Herr talman! Men varför skriver ni då att man bör överväga, inte att ni redan har begärt kontakter? Man kan väl inte komma in med en begäran utan att man noga har tänkt igenom den och utan att ha intentioner till samarbete. Jag tycker därför att man kunde ha väntat åtminstone till framläggandet av propositionen om vapenexpeorten. Såvitt jag förstår av betänkandet kommer förslag att framläggas om ett samarbete, där vi skall göra undantag när det gäller riktlinjerna för den svenska vapenexporten. Det kommer alltså att ske en stor förändring i fråga om möjligheterna för den svenska försvarsindustrin och vår vapenexport. Jag tycker att detta är så viktigt att man skall ha en bred debatt om det och inte i tidningen skall behöva läsa att NATO tvekar inför samarbete med Sverige.
Herr talman! Det är ju ändå så att Ingela Mårtensson, som har varit några år i riksdagen, inte på grundval av en tidningsartikel kan springa i väg och ställa en fråga utan att ha läst vad riksdagen har sagt i ärendet. Jag har visat Ingela Mårtensson tre färska riksdagshandlingar, som exakt anger vad som har förekommit. Ingela Mårtensson har med all säkerhet, om hon var närvarande, röstat för att vi skall överväga lämpliga kontakter. Detta var något som inleddes av den förra regeringen, på tjänstemannanivå, och det vore väl ändå orimligt att man inte på tjänstemannanivå skulle kunna skriva ett brev och fråga hur läget är innan man går vidare. Sverige har, herr talman, inte sökt vare sig medlemskap eller något annat i denna organisation, men det är uppenbarligen enligt Ingela Mårtensson så, att inga som helst kontakter skall få tas.

Herr talman! Det beror på vad som står i brevet. I artikeln i Svenska Dagbladet står det att IEPG-ministrarna vill diskutera hur man skall förhålla sig till Västeuropiska Unionen och om IEPG skall inkorporeras i den eller inte. Detta måste klaras ut, framhålls det, innan man tar slutlig ställning till frågan om att släppa in andra nationer i IEPG. Det är kanske i så fall felaktigt, som det står här, att det finns en sådan begäran från svensk sida. Låt oss först klara ut det.
Herr talman! Jag är ytterst förvånad över att en ledamot av Sveriges riksdag utgår från att varje ord i en tidningsartikel är korrekt. Jag är också ytterst förvånad över att Ingela Mårtensson inte har läst vad hon själv har varit med om att besluta. Jag är dessutom ytterst förvånad över att hon uppenbarligen vill begränsa möjligheterna även för tjänstemän som agerar med ett riksdagsbeslut i ryggen att ta kontakter för att utröna läget på en viss punkt.
Herr talman! Jag har inte ställt mig bakom att vi skulle begära ett samarbete med NATO-länder. Vad som stod i riksdagens beslut var att man skulle överväga frågan. Det är en mycket stor skillnad häremellan. Kan Anders Björck tala om huruvida det finns en begäran om ett sådant samarbete eller ej, och har inte Anders Björck ställt sig bakom den? Plötsligt gäller det bara tjänstemän. Detta har ändå tagits upp i utrikesnämnden, och det är tydligen Anders Björck själv som har föredragit det hela. Då måste väl Anders Björck också stå bakom denna begäran till IEPG.
Herr talman! Jag skall försöka att än en gång förklara vad det handlar om. För att utröna om det är möjligt att genomföra det som riksdagen har uttalat att vi skall genomföra är det alldeles självklart att de tjänstemän som sysslar med detta sänder i väg ett brev för att se vilka förutsättningar som finns och om IEPG är intresserat. Det är exakt det som har skett. Sedan får vi ta ställning till vilka former som skall tillämpas — om vi skall ha några former för detta, om vi är välkomna och vilken framtid IEPG har. Jag har svårt att se att ett ärende av detta slag någon gång har blivit noggrannare berett — genom två propositioner, ett klart, enhälligt uttalande i försvarsutskottet och en föredragning i utrikesnämnden.

Herr talman! Jag tycker då möjligtvis att Ingela Mårtensson skulle ge sig på sina egna partivänner, som har varit med i dessa sammanhang och som inte haft några erinringar i utrikesnämnden. Jag hoppas att Ingela Mårtensson faktiskt accepterar att det är tillåtet att undersöka vad en annan part tycker genom att sända i väg ett ett brev. Hon har suttit så länge i riksdagen att hon borde veta att man när man framställer en fråga inte kan utgå från att vad som står i en tidning är korrekt.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka myndigheternas kunskaper om och respekten för de lagar som ger medborgarna rätt till insyn i myndigheternas dataregister. Låt mig först slå fast att det är en självklarhet att myndigheterna skall känna till och följa gällande bestämmelser. De brister i vissa myndigheters kunskap om tillämpningen av offentlighetsprincipen och bestämmelserna i sekretesslagen och datalagen som framkommit i de studier Margitta Edgren hänvisat till är självfallet inte acceptabla.

Broschyren är för närvarande under omarbetning med anledning av de nya reglerna i sekretesslagen om god offentlighetsstruktur i myndigheters dataregister som trädde i kraft vid årsskiftet. Även datainspektionen har i flera av sina publikationer uppmärksammat myndighetenrna på att de måste beakta frågor om offentlighet och sekretess. Stora ansträngningar har alltså gjorts och görs fortlöpande för att informera och utbilda myndigheterna om offentlighetsprincipens tillämpning på de uppgifter som de har i sina dataregister. Det är självfallet angeläget att myndigheterna tar till sig den information som finns på området och höjer kunskapsnivån. Ett problem i sammanhanget är dock att flertalet myndigheter och tjänstemän endast i undantagsfall ställs inför frågor om offentlighetsprincipens tillämpning. Oavsett detta förutsätter jag att de informationsinsatser som görs kommer att avhjälpa de kunskapsbrister som finns. Givetvis kommer jag att uppmärksamt följa frågan i framtiden.
Herr talman! Tack så mycket för svaret! Jag har följt myndigheternas skötsel av sina register i några år, inte minst sedan datainspektionen i maj 1990 ansåg sig tvingad att till åklagare i Solna anmäla Karolinska institutets skötsel av sina register. Jag förstår nu att det inte har blivit bättre, trots att åtalet borde ha varit en signal ut i landet. Låt mig återge några uppgifter ur rapporten som studenter i Västerås har utarbetat om hur det verkligen står till. En skattemyndighet anser sig t.ex. inte skyldig att ha någon registerförteckning enligt sekretesslagen. Hos polismyndigheter var i flera fall förteckningen över dataregister som man förfogade över flera år gammal, i ett fall sedan 1992. I ett fall krävdes studenterna på legitimation och fick genomgå förhör, innan poliserna högst motvilligt lämnade ut en kopia. Högskolan i Västerås förnekade bestämt att man förde några dataregister, med hänvisning till att man använde ordbehandlare. I folkbokföringen fick studenterna bara se uppgifter om sig själva, och de hänvisades dessutom till en presentationsterminal som inte ens var installerad till systemet. När studenterna besökte länsarbetsnämnden, hade registret försvunnit i samband med ett datorbyte. Hos försäkringskassan uppgavs i flera fall bestämt att uppgifterna utan undantag var sekretessbelagda. Låt mig också säga att kronofogdemyndighet och tingsrätt som de här studenterna besökte tydligen hade goda rutiner för hantering av offentlighetsoch sekretessfrågor. Jag ser nu att statsrådet har samma artikel som jag. Vi har haft en datalag sedan 70-talet. Sverige var först med en sådan, så vi var verkligen tidigt medvetna om vikten av att stärka integriteten för den enskilde. När det nu ändå står till som det gör, är min fråga: Hur går vi vidare? Vem är det inom förvaltningen på statsrådets nivå som har ansvaret för detta?
Herr talman! Det pågår, som Margitta Edgren känner till, ett omfattande förändringsarbete inom den offentliga sektorn för att effektivisera och renodla myndigheternas verksamhet. Ett viktigt led i det arbetet är just den översyn som görs av myndigheternas administrativa funktioner och ADB system. Det kan man ju faktiskt säga är primära funktioner i det här sammanhanget. Myndigheterna skall vid den översynen beakta att ADB-systemen fyller kraven på god offentlighetsstruktur. I det ingår att myndigheterna vid val av ADB-utrustning och vid utformandet av system beaktar att informationen skall hållas tillgänglig för allmänheten enligt offentlighetsprincipens krav. Bl.a. bör i registren allmänna handlingar hållas åtskilda från annat material. Vidare åligger det, som Margitta Edgren påpekar, myndigheterna att ha en förteckning över sina dataregister. Vem har då ansvaret för att myndigheterna följer bestämmelserna här? I första hand är det faktiskt varje myndighetschef som har ansvaret för detta. Myndighetschefen skall se till att bestämmelserna följs och att personalen får den utbildning och information som behövs om datalagens regler och om offentlighetsprincipens krav i sammanhanget. Från justitiedepartementets sida har vi, som jag påpekat i frågesvaret, utarbetat en broschyr som vi nu håller på att omarbeta. Enligt en uppgift som jag fick strax innan jag kom hit har den tidigare broschyren gått ut i 40 000 exemplar, och jag förutsätter att myndigheterna har förmåga att tillgodogöra sig en sådan broschyr.
Herr talman! Det står i slutet av statsrådets svar att myndigheter och tjänstemän endast i undantagsfall ställs inför frågor om offentlighetsprincipens tillämpning. Men den som läser studenternas rapport får klart för sig att de aktuella tjänstemännen mycket motvilligt gått med på att lämna ifrån sig material. Svaret är oftast: Vi har inte tid i dag. Kom igen i morgon. Men när man sedan kommer igen, finns inte tjänstemannen på plats. Det finns en motvilja mot att över huvud taget befatta sig med detta, och det är ju inte underligt om de flesta medborgare inte är lika ihärdiga som de här studenterna. Så när statsrådet skriver att myndigheter och tjänstemän inte ställs inför frågan, är det något som vi får ta med en nypa salt. Vanliga människor har inte så mycket tid till förfogande, även om de vet att de har lagen på sin sida, att de kan vara ihärdiga och stå på sig tills de fått fram de uppgifter de vill ha.
Herr talman! De exempel som Margitta Edgren nämnde är nog snarast ett exempel på just vad jag sade, nämligen att myndigheter och tjänstemän endast i undantagsfall ställs inför att tillämpa reglerna. Reglerna är faktiskt ganska komplicerade, vilket innebär att de tjänstemän det är fråga om nog ofta känner en viss osäkerhet om hur de skall behandla en hemställan som kommer från allmänheten. Det framgår också av de exempel som finns i justitieombudsmännens ämbetsberättelse. Vi gör så gott vi kan på vår sida genom att informera. Statskontoret gör så gott det kan och har en fortlöpande verksamhet som också innefattar seminarier, dvs. man försöker att muntligen undervisa om de regler som gäller.
Herr talman! När min tid var slut förra gången, tänkte jag fråga: Lever statskontoret fortfarande? Nu fick jag svaret av statsrådet att det gör det. Säg inte, tycker jag i alla fall, att det är oklart på den här punkten! T.ex. i fråga om skyldigheten att hålla en aktuell förteckning över sina register är lagen glasklar.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat justiteministern när hyreslagen kan ändras i fråga om en hyresgästs ansvar i vissa fall för en tidigare hyresgästs skyldigheter gentemot hyresvärden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt gällande rätt ansvarar en ny hyresgäst tillsammans med den tidigare hyresgästen för dennes hyresskulder, om inte annat har avtalats med hyresvärden i samband med att hyresrätten överlåtits. Frågan har behandlats av 1989 års hyreslagskommitté i dess nyligen avlämnade betänkande Ny hyreslag. Kommittén föreslår att man skall slopa hyreslagens regel om att den nye bostadshyresgästen vid ett lägenhetsbyte är ansvarig för en tidigare hyresgästs skyldigheter. Det skall dock enligt förslaget vara möjligt att särskilt avtala om att den nye hyresgästen skall svara för gamla hyresskulder. Enligt förslaget skall de nya reglerna börja att gälla den 1 juli 1993. Betänkandet är nu ute på remiss. Remisstiden går ut den 25 maj. Jag vill inte föregripa remissbehandlingen genom att i sak ta ställning till förslaget. Enligt min uppfattning borde emellertid en proposition kunna läggas fram och riksdagsbehandlas i sådan tid att en lagändring kan träda i kraft vid den tidpunkt som kommittén har föreslagit.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
Jag är litet överraskad av att statsrådet svarar att hon inte är beredd att i dag föregripa remissbehandlingen och yttra sig ens om denna detalj. Att man som statsråd inte är villig att gå ut och yttra sig om hyreslagskommitténs hela betänkande har jag full förståelse för, men just frågan huruvida en ny hyresgäst skall överta den gamlas skulder är ju någonting som väckt stort intresse hos allmänheten. Många människor undrar: Är detta verkligen förenligt med rättspraxis? Är det verkligen inte möjligt för ett statsråd att ens uttala någon uppfattning i en så relativt enkel fråga?
Herr talman! Som jag sade, tänker jag inte föregripa remissbehandlingen av kommitténs betänkande. Den nuvarande bestämmelsen har gällt sedan 1969, och den motiverades då med att det kunde vara väsentligt lättare att få en hyresvärd att gå med på ett byte av lägenhet, om hyresvärden kunde vända sig med sina krav mot den nya hyresgästen. Efter 1984 års hyresreform, att hyran skall vara bestämd till beloppet, har inte den motiveringen samma tyngd. Jag kan ställa upp på att det är på det sättet, men jag tycker fortfarande inte att det finns anledning att bryta ut just den frågan och behandla den särskilt. Så jag står kvar vid min uppfattning.
Herr talman! Domen i Svea hovrätt som jag refererar till är inte det enda exemplet, utan samma sak har hänt vid andra tillfällen också. Man känner till att den situation som uppstått för de personer det gäller har varit ytterst besvärlig och t.o.m. i något fall närmast knäckt personen som råkat ut för att utan att själv vara ett dugg informerad om det nödgas överta en tidigare hyresgästs skuld. Jag konstaterar att statsrådet inte är beredd att gå vidare i den här frågan, och jag beklagar det. Jag tyckte att det var en så pass enkel fråga att jag skulle kunna få ett klart svar i dag.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. I brist på bröd tar man limpa. Bedömningen i Gagnef är den att de näringsstrukturella problem som finns är så pass långsiktiga att huvudalternativet bör vara en permanent inplacering i stödområde. Bakgrunden till frågan är att Boro, när företaget gick i konkurs, köptes upp av LB-Invest. Köpet fick genomföras på felaktiga grunder. Man har gjort sig en rejäl vinst men ställt hela personalen utan arbete. Arbetsmarknaden i Gagnefs kommun har en säregen struktur. 70 92 av de yrkesverksamma i den privata sektorn jobbar inom träbranschen. I övrigt finns 40 20 utpendlare, som pendlar från kommunen. Just nu är 53 20 av Träindustriarbetareförbundets medlemmar varslade eller öppet arbetslösa. Hittills har inte den öppna arbetslösheten varit högre än 5,2 20. Men man beräknar att den redan i juni kommer att ligga på 10 20. Det ställer stora krav på att man förbättrar strukturen i kommunen. Lågkonjunkturen har inte underlättat. Vi måste ha dit tjänsteföretag, oavsett vad vissa landshövdingar tycker om sådant. Vi måste få till stånd en breddning av näringslivet. Men vi måste också ta till vara det utomordentligt stora träkunnande som finns i kommunen. Vi behöver en stödområdesplacering som hjälp i det jobbet.

Herr talman! Mot bakgrund av att kommittédirektiven för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring inte berör att en anställd inte kan starta en rörelse och samtidigt ha kvar sitt skyddsnät i arbetslöshetskassan, har Conny Sandholm frågat mig om jag anser att det finns behov av tilläggsdirektiv eller av en forcering av frågan. Enligt direktiven skall utredaren göra en total översyn av arbetslöshetsförsäkringen. Därvid skall självklart också uppmärksammas de problem som föreligger för enskilda företagare. Jag anser alltså att direktiven berör det förhållande som Conny Sandholm tar upp i sin fråga.

Herr talman! Med kunskap om hur arbetsmarknadsministern använder sina kvällar skall jag inte fördröja honom denna kväll. Det är möjligt att jag som ny och tillfällig ledamot här i kammaren förenklar problemen. Det har nog sin bakgrund i att man som kommunalråd kan ske handlar litet fortare. Det kan vara svårt att inse de svårigheter som finns här. Ute i landet är vi beroende av vad som händer här i kammaren, vad regeringen gör i allmänhet och arbetsmarknadsministern i synnerhet. Jag ser med tillförsikt på framtiden och tackar för svaret.